Herr talman! John Andersson har med hänvisning till statens järnvägars upphandling av lastpallar frågat mig hur jag ser på att en sådan naturlig svensk produkt som lastpallar importeras och om jag är beredd att vidta några åtgärder för att trygga sysselsättningen vid de svenska lastpallsindustrierna. SJ har att rätta sig efter upphandlingskungörelsen vid köp av materiel. Detta betyder att SJ skall utnyttja konkurrensmöjligheter och iaktta affärsmässighet och objektivitet vid behandling av anbud och anbudsgivare. Denna bestämmelse är en förutsättning för att SJ skall kunna uppfylla sitt SJ:s inköp av lastpallar sker efter de fastlagda principerna för hur en upphandling skall gå till. Behovet av lastpallar har dock minskat påtagligt sedan ett nytt system för pallöverföring infördes år 1981. I år köper SJ sålunda ca 210 000 pallar mot ca 600 000 i fjol. Jag håller med John Andersson om att de svenska tillverkarna av pallar med sina naturliga förutsättningar bör kunna hävda sig väl i konkurrensen. Av de 150 000 pallar som SJ beräknar köpa första halvåret 1982 har avtal gjorts upp för drygt 80 20. Samtliga dessa pallar kommer från svenska tillverkare.

Herr talman! Jag får tacka kommunikationsministern för svaret. Det är ett svar som utmynnar i en förhoppning om att de svenska tillverkarna av lastpallar skall kunna hävda sig väl i konkurrensen. Min fråga berör ju den offentliga upphandlingen, som vi f. ö. diskuterade här i kammaren förra veckan. Anledningen till att jag ställt frågan är att jag har blivit upplyst om problemen från nära håll, nämligen i min hemkommun. Där finns en lastpallsindustri, och jag kan tala om att den var det första lokaliseringsprojektet här i landet. SJ har varit en stor kund till denna industri, men som framgår av min fråga har SJ i allt större utsträckning köpt sina lastpallar från andra länder. Självfallet har det skapat oro vid den här industrin. Man har ställt frågor, och jag vill vidarebefordra en av dessa till kommunikationsministern: Kan det vara vettigt att SJ genom denna upphandling kanske medverkar till att vi blir arbetslösa, vilket i andra hand kommer att medföra kostnader för samhället som vida överstiger eventuella marginalvinster vid inköpen? Nu anger regeringen vilka principer som skall gälla vid upphandlingen, och det föranleder mig att ställa en annan fråga: Tar i detta fall SJ hänsyn till kvaliteten när dessa inköp görs? De pallar som inköps från andra länder är i de flesta fall gjorda av snabbväxande träslag, vilket gör att pallarna inte är så hållbara. I min hemkommun görs pallar av senvuxen fjällgran, vilket betyder att dessa pallar är mycket stryktåliga. De pallar som är gjorda av det norrländska virket håller alltså mycket längre. Jag skulle vilja fråga om kommunikationsministern vet om sådana bedömningar görs.
Herr talman! Den fråga som John Andersson avslutningsvis ställde utgår jag ifrån att man på SJ beaktar, ty det gäller ju att göra de förmånligaste inköpen, och då kommer naturligtvis kvalitetsbedömningen också in i bilden. Jag vill sedan säga att av det totala användandet av dessa lastpallar har importandelen minskat i betydande utsträckning under senare år. hanteringen f. n. mindre behov av pallar, men samtliga de upphandlingar som har gjorts under det senaste året och som avser upp till 80 96 av SJ:s totala upphandling ligger inom svensk tillverkning — vilket jag anser att man bör notera.
Herr talman! Kommunikationsministern avslutade sitt svar med att tala om att de hittills gjorda inköpen för 1982 har skett från svenska tillverkare — och det är ju bra. Men om detta räcker för att lugna de anställda vid de industrier det här gäller återstår att se. Kommunikationsministern påstod att de inhemska uppköpen under senare tid har ökat när det gäller lastpallar. Med anledning härav vill jag nämna att jag från riksdagens upplysningstjänst fått helt andra siffror. Från upplysningstjänsten meddelas att man 1981 har köpt 133 000 lastpallar, därav 31,8 Zo från Sverige. Nu tillhör ju pallarna olika sortiment. Om man räknar andelen av de totala inköpen av pallar, finner man att Sveriges andel år 1980 uppgick till 75,2 20 och år 1981 till 57,3 96. Det är alltså en drastisk minskning. Jag vet inte om dessa upplysningar är felaktiga, eller om det finns några andra siffror, eftersom kommunikationsministern påstod att andelen inhemska uppköp hade ökat.
Herr talman! Det är möjligt att vi talar om två olika saker. Jag sade att det är en minskad importerad andel när det gäller det totala användandet i landet av denna typ av lastpallar.
Herr talman! Nu säger kommunikationsministern att det är det totala användandet det här gäller.

Herr talman! Vi kanske inte bör ytterligare förlänga denna debatt. Låt mig bara säga att när jag talar om totala inköp räknar jag in t.ex. ASG, och där har ju också staten ett ansvar.

Herr talman! Bertil Zachrisson har frågat mig om vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att förverkliga riksdagens krav på riktlinjer för samarbetet mellan statens järnvägar och de regionala trafikhuvudmännen. Genom regeringsbeslut den 29 januari har i år utfärdats allmänna riktlinjer för hur de regionala trafikhuvudmännen skall ersätta SJ när persontåg utnyttjas för lokala och regionala uppgifter. Riktlinjerna, som gäller under en försöksperiod, skall enligt regeringsbeslutet följas upp fortlöpande. Företrädare för huvudmännen har för mig förklarat att de är missnöjda med riktlinjernas utformning och efterlyst ändringar som gör att man kan nå uppgörelser som bägge parter tycker är bra. Jag har mot denna bakgrund låtit se över riktlinjerna. Efter en rad överläggningar under hösten med företrädare för huvudmännen och SJ har den 8 december i år uppnåtts en överenskommelse om nya riktlinjer. Överenskommelsen innebär bl.a. bättre garantier för att ingen kostnadsövervältring sker på kommuner och landstingskommuner. Jag avser snarast föreslå regeringen att riktlinjerna fastställs.

Herr talman! I snart fem år har vi från socialdemokratiskt håll såväl i riksdagen som genom våra representanter i Kommunförbundet och Landstingsförbundet försökt få till stånd konstruktiva lösningar på det besvärliga problemet om hur SJ skall ersättas när de regionala trafikhuvudmännen köper tjänster av SJ. Utan en vettig lösning på det här problemet riskerar den viktiga reformen om regionalt huvudmannaskap för trafiken i en region att helt förfelas. Tre tidigare borgerliga kommunikationsministrar har varit märkbart oförstående för problemet. Den närmast föregående blockerade mer eller mindre en lösning genom sitt agerande i det regeringsbeslut från januari i år som också refereras i kommunikationsministerns svar. Missnöjet var — milt uttryckt — stort bland de regionala trafikhuvudmännen, kommunerna och landstingen. Jagställde min fråga sedan förhållandet mellan SJ och trafikhuvudmännen riskerade att gå totalt i stå. Jag ville på det sättet visa parterna att vi socialdemokrater står fast vid riksdagsbeslutet från 1979. Som kommunikationsministern nu också säger är det orimligt, som det tidigare har getts sken av, att göra en kostnadsövervältring på på de regionala trafikhuvudmännen på det sätt som tidigare föreslogs. Det är därför med mycket stor tillfredsställelse som jag i dag tar emot statsrådet Elmstedts svar. Både krafter och pengar skulle ha sparats för många parter, om det som nu skett hade skett tidigare. Men det skall inte Claes Elmstedt lastas för. Vi har ofta haft anledning att kritisera regeringen för passivitet och initiativlöshet. När den därför på ett avsnitt har skött sig bra är det lika viktigt att redovisa det. Nu har SJ och de regionala huvudmännen en grund att bygga vidare på. Men verksamheten måste följas noga också i fortsättningen. Ett smidigt fungerande samarbete mellan SJ och trafikhuvudmännen är nämligen en av de viktigaste förutsättningarna för en väl fungerande kollektivtrafik. Tack alltså för svaret. Mitt tack är litet mer än formellt. Låt mig säga: Det här gjorde ni bra!

Herr talman! Karl Erik Eriksson har frågat mig om det planeras några åtgärder från statens järnvägars sida för att tågen i större utsträckning skall hålla tiderna utan irriterande förseningar. Det är riktigt som Karl Erik Eriksson säger att det under senare tid inträffat en rad störningar i tågtrafiken. Vi har alla upplevt hur vårt land nyligen i olika omgångar hemsökts av mycket kraftiga oväder, som fått allvarliga konsekvenser inte bara för järnvägen utan även för andra delar av samhället. Att helt gardera sig mot liknande störningar är i det närmaste ogörligt. I varje fall är det inte ekonomiskt rimligt att hålla sådan beredskap att man alltid kan klara liknande exceptionella förhållanden. Om jag inte bara begränsar mig till senare tids störningar, så är det väl känt att SJ länge haft förseningar i sin trafik. För att komma till rätta med SJ:s problem är det viktigt att man har bakgrunden klar för sig. Lågprissatsningen har inneburit att persontrafiken vid SJ ökat över förväntan. Resurserna har därmed pressats hårt med åtföljande mindre marginaler vid störningar i trafiken. SJ:s åtgärder för att komma till rätta med förseningarna börjar nu ge resultat. Alltsedan april i år har för varje månad klart bättre punktlighet redovisats än motsvarande månader i fjol. I oktober och november i år var det trots svåra oväder således färre förseningar än i fjol. Jag kan i detta sammanhang också nämna att även godstågen har blivit punktligare. Den genomgående klara förbättringen under de senaste åtta månaderna innebär inte att SJ helt klarat av sina förseningsproblem. Det återstår ännu mycket att göra. Det ligger också i sakens natur att alla åtgärder inte omedelbart får effekt, eftersom åtgärderna förutsätter investeringar utsträckta över ett antal år. Jag tänker dåt.ex. på inköp av moderna personvagnar samt utbyggnad av dubbelspår och signalsystem. På goda grunder kan jag således konstatera att SJ är på väg att lösa problemen med förseningarna. De åtgärder som redan vidtagits och andra åtgärder som är planerade förväntas successivt leda till att SJ får en fullt acceptabel punktlighet.
Herr talman! Tack för ett, som jag tycker, öppet och utförligt svar från kommunikationsministern. Det innehåller ett erkännande av att det inträffat en rad störningar i tågtrafiken, och kommunikationsministern säger att det ännu återstår mycket att göra för att få den bra. Svaret innehåller också, som jag tycker, åtminstone ett försök till förklaring och en förhoppning eller ett löfte om att det skall bli bättre. Det är väl något av ödets ironi att när jag nu reste upp till Stockholm och för att vara säker på att hinna hit i tid tog nattåget från Värmland — kl. 01.27 var normal avgångstid — så fick jag vänta i drygt två och en halv timmar och kunde gå in i sovvagnen först kl. 04.05 i morse. Jag kom alltså hit försenad, och det var nära att jag inte hunnit att få svaret. Detta är ett litet exempel på att situationen inte är bra. Det värsta av allt är att förseningar är regel på en del sträckor. Jag har redan i min fråga sagt att det just den här årstiden, när vi brukar ha trafiksvårigheter på våra vägar, är värdefullt att så många resenärer som möjligt vågar ta tåget. Jag säger ”vågar” därför att man som resenär måste kunna känna säkerhet inför, att man kommer fram i tid. På det tåg som jag refererat till — och som var nära tre timmar försenat i dag — fanns det en rad läkare och andra personer som skulle ha varit i Stockholm mycket tidigt för att fullgöra sina skyldigheter. Det är klart att förseningar i sådana fall vållar irritation. I ett svar från SJ som jag har fått genom upplysningstjänsten pekas det på att det på vissa sträckor faktiskt är regel att man inte håller tiderna. På de långa sträckorna Göteborg-Stockholm, Malmö-Stockholm, Charlottenberg-Stockholm — den senare linjen är den som vi värmlänningar berörs av — visar statistiken att ungefär hälften av tågen inte håller tidtabellen ända fram till slutstationerna. Även på korta sträckor, av typen Uppsalapendeln, där 4000 av 6 000 pendlare åker, har ännu inte de löften som gavs bl.a. i debatten med Jörgen Ullenhag om att det skulle bli bättre infriats, utan man erkänner nu vid SJ att det fortfarande är stora svårigheter. Jag talade om försök till förklaring. Utöver de förbättringar som kommunikationsministern nämnde tror jag att det också borde sättas in personella förstärkningar. Vad angår förhoppningen eller löftet vill jag säga att jag delar kommunikationsministerns bedömningar att investeringar i form av moderna personvagnar, utbyggnad av dubbelspår och förbättrat signalsystem kommer att förbättra läget. Men när kommer dessa förbättringar att ske? Det är ju en kostnadsfråga. Jag tror samtidigt att det här gäller en riktig satsning. Till sist vill jag säga att kommunikationsministern i slutet på svaret använder en formulering som jag skulle vilja ha närmare definierad. Han säger där att ”SJ får en fullt acceptabel punktlighet”. Hur definierar man uttrycket ”fullt acceptabel punktlighet”?
Herr talman! På frågan om hur man definierar ”acceptabel punktlighet” kan jag väl säga så här till tredje vice talmannen: Skall man stiga på tåget kl. 1 i Karlstad, Arvika eller var det kan vara någonstans och inte får göra det förrän kl. 4, då är det ingen acceptabel punktlighet. Så långt är vi överens. Det får alltså vara vida bättre. Det ligger naturligtvis en gardering i formuleringen ”acceptabel punktlighet”, därför att det är omöjligt att i alla lägen garantera absolut punktlighet, en punktlighet på minuten. Det finns ingen som kan göra det, och det finns heller inte några trafikmedel som kan klara en sådan punktlighet. Jag tänker på exempelvis flyget, som ju ibland också har stora svårigheter att hålla sina avgångstider och därmed också ankomsttider. Men från de förhållanden som tredje vice talmannen redovisat utifrån sina egna erfarenheter och till en någorlunda acceptabel ordning är steget väldigt långt. Jag upprepar vad jag sade i mitt svar, där jag erkände att det finns svagheter och brister. Mycket återstår att göra, men faktum kvarstår att en förbättring har inträtt sedan jämförbar tid i fjol. När det gäller investeringarna tillförs SJ i dag ett betydande antal personvagnar. För att vara mer exakt kan jag säga att nu levereras fyra vagnar per månad. Efter några månader bör detta rimligen också bidra till att öka resurserna och därigenom medverka till att tidtabellen hålls. Jag kan försäkra Karl Erik Eriksson att vi ständigt har kontakter med SJ för att försöka hjälpas åt att hitta de lösningar som erfordras.
Herr talman! Jag betvivlar inte heller på den här punkten kommunikationsministerns hederlighet. Vi har samma erfarenheter och samma önskan att få en förbättring till stånd. Jag snuddade vid frågan om personella resurser och vill tillägga att när jag nyligen pratat med tågmästare och konduktörer har de sagt ungefär så här: Du har ju ställt en fråga till kommunikationsministern. Stryk då under att ett av skälen till att tågen nästan som regel är försenade är svårigheterna för allmänheten att få köpa biljetter. Jag har en bild, som jag hoppas syns på bildskärmen och som visar en normal situation på Stockholms Central. Både Claes Elmstedt och jag har, när vi gått genom stationen, ofta sett dessa väldiga köer. Man kan naturligtvis tycka att resenärerna kunde gå litet tidigare till stationen för att köpa biljetter. Men vi människor är ju så konstruerade att vi tror att vi skall hinna, och SJ är ju ett serviceföretag. De här problemen gör att man blir försenad redan från starten. Om jag som lekman får göra en kommentar, skulle jag vilja säga att jag tror att man gjort tågtidtabellerna alltför komprimerade. I det fallet stöds jag av tågmästare och annan SJ-personal. Man kan inte byta 50-100 passagerare på enstation på en minut, utan man är redan i tidtabellen inne på stora förluster i tid. Jag tror att det är riktigt, som kommunikationsministern säger, att en materiell satsning kommer att förbättra det hela. Jag tror att även om det kostar mycket pengar, så är detta en riktig investering för SJ. Bara för några dagar sedan kunde vi läsa om att SJ förlorar mellan 25 och 40 milj.kr. på tjuvåkande. Det skulle man kanske komma åt, om man vidtog förstärkningar — både personellt och materiellt — så att man finge en mjukare och smidigare trafik till gagn för både oss resenärer och SJ.
Herr talman! Jag tror inte att vi har olika uppfattningar om vad som är målet — det är väl ingen diskussion om den saken. När det gäller effektiviteten och detta att minska köerna, som framför allt förekommer vid de stora centralstationerna, så kommer SJ till våren att få: en bättre teknik vid Stockholms Central i form av en automatisering av biljettförsäljningen. Förhoppningsvis kommer det i viss utsträckning att bidra till förbättrade förhållanden. Det tror jag att vi kan registrera redan i dag.
Herr talman! Tack, herr kommunikationsminister, för det beskedet! Jag tror att det kommer att hälsas med tillfredsställelse av väldigt många resenärer. Jag understryker vad jag sagt i frågan och vad jag sagt här, att vi har ett gemensamt intresse av att flytta över så mycket trafik som möjligt till tåg. Då är det också viktigt att vi har en fin service.

Herr talman! Sonja Rembo har frågat mig om jag avser att göra det möjligt för svenska rederier att på likvärdiga villkor med utländska konkurrera om svenskt andrahandstonnage. Aktiebolaget Svensk Exportkredit kan, om synnerliga skäl föreligger, erbjuda subventionerad ränta vid export av begagnade varor. Enligt vad jag erfarit har denna möjlighet utnyttjats endast i ett par undantagsfall när det gäller export av andrahandstonnage från Sverige. Detta innebär att sådan ränta normalt inte kan påräknas vid export av andrahandstonnage. För att se över de ramar inom vilka sjöfartsnäringen arbetar tog jag i somras initiativ till överläggningar om den svenska sjöfartsnäringens problem mellan de ombordanställdas organisationer, Redareföreningen och kommunikationsdepartementet. Dessa överläggningar har ägt rum under hösten och är ännu inte avslutade. Utredningen om sjöfartens roll i trafikpolitiken, den s.k. närsjöfartsutredningen, har nyligen avlämnat sitt betänkande, i vilket man föreslår en rad åtgärder för att förbättra den svenska sjöfartsnäringens konkurrenssituation. situationen för svenska rederier Jag vill avvakta resultatet av överläggningarna och beredningen av närsjöfartsutredningens betänkande, innan jag tar ställning till vilka åtgärder som eventuellt behöver vidtas för att förbättra den svenska sjöfartsnäringens konkurrensförmåga.

Herr talman! jag tackar kommunikationsministern för svaret. Bakgrunden till min fråga är det förhållandet att ett svenskt rederi nyligen erhållit stöd från exportkreditnämnden vid försäljning av ett fartyg till en finländsk köpare. Motsvarande stödmöjligheter finns inte, om ett svenskt rederi önskar köpa samma fartyg i andra hand. En sådan affär är just nu aktuell. De moderna fartyg som nu finns under svensk flagg — det gäller framför allt ro-ro-fartyg — har i allmänhet byggts med statligt stöd i form av bl.a. avskrivningslån och garantier. Mot denna bakgrund är det givetvis värdefullt att så länge som möjligt behålla sådana fartyg under svensk flagg. I varje fall bör man fråga sig om det är rimligt att ytterligare statligt stöd utgår också då fartyget säljs till ett med svenska rederier konkurrerande utländskt rederi. I den sjöfartspolitiska proposition som riksdagen behandlade våren 1980 framhöll den dåvarande kommunikationsministern det önskvärda i att behålla moderna och konkurrenskraftiga enheter under svensk flagg. Ett annat hinder för svenska rederier att skaffa andrahandstonnage från utlandet är en rad tekniska särbestämmelser som är speciella för Sverige och som gör det svårt om inte omöjligt för svenska rederier att köpa andrahandstonnage utomlands utan betydande extra kostnader. Också av det skälet är det angeläget att behålla det redan svenska tonnaget kvar under svensk flagg. Jag vill hänvisa till vad Sveriges Redareförenings avgående ordförande Sven Salén sade vid Redareföreningens 75-årsjubileum: ”Den svenska sjöfarten står nu inför ett avgörande vägskäl. Den extrema åderlåtning av kapital, fartyg, tonnage och sjömän som den svenska handelsflottan genomgått under de senaste sju åren har lämnat kvar en bas som är alltför liten och tunn för att kunna vidareutvecklas till en livskraftig handelsflotta under svensk flagg. Svenska rederier måste arbeta med en betydligt större flotta. Sista chansen att skaffa en sådan under svensk flagg är kanske under 1982 års förväntade depression. Det är i dåliga tider man skall skaffa sig fartyg — inte under goda.” Kommunikationsministern hänvisar till närsjöfartsutredningen. Den har avgivit sitt betänkande just i dagarna, och jag har ännu inte haft tilfälle att studera det. Men detta är en fråga också för linjetrafiken. Sedan hänvisade kommunikationsministern till överläggningarna mellan departementet, de ombordanställdas organisationer och redarna. Om jag inte är felunderrättad så har dessa förhandlingar avbrutits eller åtminstone uppskjutits. Det är i så fall olyckligt, för det brådskar med åtgärder för att förbättra konkurrensläget för svensk sjöfart.

Herr talman! Jag är för min del öppen för diskussioner om det mesta när det gäller att rädda svensk sjöfart. Eventuella konstruktiva förslag mottas alltså med tacksamhet. Det är riktigt att närsjöfartsutredningen lämnade sitt betänkande häromdagen, och jag har sagt tidigare att jag tror att de förslag som där finns är en bra start för en konstruktiv diskussion mellan olika intressen för att hitta en lösning som gagnar svensk sjöfart. Vi behöver en sådan lösning, och vi behöver den snabbt. Att överläggningarna mellan sjöfartsintressenterna och departementet skulle ha gått i kvav, som frågeställaren uppgav, är en nyhet för mig. Den 16 december, dvs. på onsdag, är ett sammanträffande sedan länge planerat, och någon uppgift om att det skulle vara inställt har i varje fall inte nått mig, och det borde det i så fall rimligen ha gjort. Jag hoppas att det inte har hänt något under den timme som jag har varit här i kammaren. Jag bedömer fortfarande detta som en framgångsväg som bör kunna ge något konstruktivt.
Bl. a. förordades en begränsning av sträckarbetstiden, en sänkning av dygnsarbetstiden och en ökning av dygnsvilans längd. Ännu fem år efter det att utredningen offentliggjordes har inga åtgärder vidtagits för att bringa arbetsförhållandena inom denna viktiga transportsektor i överensstämmelse med vad som gäller på arbetsmarknaden i övrigt. Det råder inte någon tvekan om att arbetsmiljön för landets yrkesförare är klart otillfredsställande.
Herr talman! Det gläder mig att de uppgifter som jag har fått, att överläggningarna mellan parterna skulle ha strandat, är felaktiga. Jag ser det som oerhört viktigt att få till stånd någon form av samförstånd när det gäller att lösa svensk sjöfarts problem. Det är också mycket viktigt att samtliga parter deltar i överläggningarna. Jag ser det också som positivt att kommunikationsministern är så angelägen om att lösa svensk sjöfarts problem.
Pressade arbetsförhållanden utgör i sin tur en stor fara för trafiksäkerheten. Därför är behovet av ett snabbt ingripande från regeringens sida för att skapa rimliga arbetsvillkor för yrkesförarna mycket stort.
Detta är en näring som tillför Sverige stora belopp i form av inte bara rent exportnetto utan också kontakter med exportmarknader och direkta vinster för det svenska samhället genom att transporterna kan ske på svenska kölar. Jag tackar än en gång för svaret.
Är kommunikationsministern mot denna bakgrund beredd att utan ytterligare dröjsmål genomföra de förslag till förbättringar av arbetarskydd och trafiksäkerhet som föreslås i bilarbetstidsutredningen?

Herr talman! Bengt Silfverstrand har frågat mig om jag är beredd att utan ytterligare dröjsmål genomföra de förslag till förbättringar av arbetarskydd och trafiksäkerhet som föreslås i bilarbetstidsutredningen. + Vid remissbehandlingen av bilarbetstidsutredningens betänkande riktades från olika håll stark kritik mot förslagen. Det framhölls bl.a. att ett genomförande av utredningens förslag skulle medföra en betungande administration och totalt sett mycket höga kostnader. Utvecklingen på bilarbetstidsområdet har emellertid fortgått. Inom den internationella arbetsorganisationen antogs 1979 en konvention om arbetstider och viloperioder inom vägtransportområdet. Konventionen bygger på samma grundläggande tidsbegrepp som gäller för internationell trafik. Den svenska nationella lagstiftningen bygger emellertid — liksom bilarbetsutredningens förslag — på ett annat system. I samband med riksdagsbehandlingen av ILO:s konvention uttalade trafikutskottet uppfattningen att det var olämpligt att de särskilda arbetstidsbestämmelserna för fordonsförare bygger på två olika principer. För att en enhetlig lagstiftning skulle kunna införas så snart som möjligt förutsatte utskottet att en översyn skulle komma att genomföras skyndsamt. Med anledning av detta tillkallades en särskild utredare som f.n. överväger frågor om bilarbetstid. I direktiven betonas att arbetet bör inriktas på att ta fram ett förslag som i högre grad än det nuvarande nationella tar hänsyn till de faktiska möjligheterna att kontrollera efterlevnaden. — Utredarens arbete bör vara avslutat före utgången av april månad 1982. På senare tid har intresset inom yrkestrafikområdet till stor del kommit att inriktas på de olagligheter som förekommer. Seriösa företag hotas att slås ut av mindre nogräknade trafikutövare som ofta varken betalar skatter och avgifter eller följer de regler som gäller för själva trafiken, t.ex. bilarbetstidsreglerna. Den enligt min uppfattning väsentligaste frågan vid en översyn avlagstiftningen om bilarbetstid är att reglerna får en sådan utformning att de kan kontrolleras effektivt. Detta måste vara till fördel såväl för arbetarskydd och trafiksäkerhet som för en konkurrens på lika villkor inom branschen.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. Det är ingen överdrift att påstå att yrkesförarens vardag i många fall präglas av onormalt långa arbetspass, högt uppdrivet arbetstempo, psykisk press och ofta otillräcklig vila. Trots att huvudregeln säger att nattvilan skall vara tio timmar har undantaget, som medger endast åtta timmars nattvila, i ett flertal fall blivit regel. Det innebär att en yrkeförares dygnsarbetstid kan uppgå till hela sexton arbetstimmar. Och först efter sex timmars sträckarbetstid har yrkesföraren laglig rätt till måltidsrast. Att så långa arbetspass ökar risken för trötthet och i värsta fall insomnande bakom ratten finns det åtskilliga exempel på. I de undersökningar som presenterats i bilarbetstidsutredningen är medelprocenten trötthetsolyckor drygt femton. Snävt tilltagna tidtabeller medför en stor press på förarna. Jag har exempel från bussförarnas dagliga tillvaro, där det förekommer att förare har stått inför valet att antingen köra i 100 kilometer på vägar med en högsta hastighet av 70 kilometer för att klara tidtabellen eller att komma tio-femton minuter för sent och få utskällning av resenärerna. Nr 51 Dagens arbetarskyddslagstiftning skyddar industriarbetare från att sätta "Måndagen den sig bakom ratten efter viss arbetstid. Men bussförare och andra yrkesförare 14 december 1981 saknar sådant skydd. Mot denna bakgrund borde det inte råda några delade meningar om att en anpassning av bilarbetstiderna är en angelägen reformur Om bättre arbesåväl arbetarskyddssom trafiksäkerhetssynpunkt. Trafiksäkerhetslagstift — tarskydd för yrningen är ett område där samhället måste styra utvecklingen. Härtill kommer kesbilförare att ett stort antal enbilsföretagare inte är anslutna till någon arbetsmarknadsorganisation. Av trafiksäkerhetsskäl och med hänsyn till det minskade arbetstidsuttaget i den allmänna arbettidslagstiftningen framstår kravet på en sänkning av längsta tillåtna sträckarbetstid från sex timmar till fem timmar som mycket rimligt. Internationellt sett har f. ö. endast Finland en reglering som medger en så lång körning som sex timmar utan uppehåll. Det är också viktigt att lagstiftningen skärps så att såväl de som tillhandahåller transporterna, de som är huvudmän för trafiken, som de som köper transporttjänsterna kan ställas till ansvar för överträdelser mot gällande lagstiftning. Bilarbetstidsutredningens förslag torde även i dessa avseenden kunna tjäna som en god vägledning för ett ställningstagande från regeringens sida. Detta gäller inte minst kontrollåtgärder i syfte att stävja den direkt olagliga yrkestrafiken. Kommunikationsministern uppehöll sig mycket vid de olagligheter som förekommer, och jag delar hundraprocentigt hans uppfattning. Men det skulle vara värdefullt att också få en precisering från kommunikationsministern av hans inställning till själva arbetarskyddet och trafiksäkerheten. Är kommunikationsministern beredd att vidta skärpta åtgärder, när utredningens resultat presenteras i april? Det är kort tid fram till valet, men det skulle ändå vara värdefullt om kommunikationsministern vore beredd att ta ett initiativ.
Herr talman! Bengt Silfverstrand gav exempel på åtskilligt som inte är så bra som det borde vara. Det är förhållanden som vi känner till, och det är därför som vi har givit uppdraget åt enmansutredaren att se över dem. Den tidigare utredningens förslag är inte användbart i särskilt stora delar. Direktiven till utredaren är skrivna så, att han skall vara färdig med sitt arbete under april månad 1982. Han tillsattes i höstas, och detta är alltså ett tempo som jag tycker att ingen kan klaga på. Å andra sidan är det ett tempo som man i vissa fall kan begära, och vi har begärt att det skall gå fort för att vi skall kunna råda bot på de felaktigheter som Bengt Silfverstrand påpekar och som vi väl känner till.
Herr talman! Jag vill än en gång understryka att jag tycker det är positivt att kommunikationsministern påpekar att de olagligheter som förekommer på området hotar seriösa företag. Men när det gäller den precisering som jag 4 Riksdagens protokoll 1981/82:51-52 bad om beträffande kommunikationsministerns inställning till arbetarskyddet och trafiksäkerheten finner jag att kommunikationsministern ger uttryck för något av den obotfärdiges förhinder. Utredningen lades dock fram i januari 1977. Det är alltså fem år som de tre borgerliga regeringarna haft på sig. Och där har centerpartiet haft ett stort ansvar — även om jag naturligtvis inte vill hålla Claes Elmstedt personligen ansvarig. Det har alltså inte hänt någonting på fem år, och det tycker jag är ett oacceptabelt lågt arbetstempo. Det hänvisas också alldeles riktigt till de internationella regler som gäller. Jag är väl medveten om ILO-konventionen och har förståelse för att vi i Sverige inte kan ansluta oss till den. Men om man jämför de här regelsystemen med hänsyn till den principiella skillnaden och ändå försöker göra en anpassning på sikt innebär det en förkortning av arbetstiderna i Sverige. Som jag nämnde är exempelvis sträckarbetstiden i Sverige längre än på de flesta andra håll, Finland undantaget. Därför har jag än en gång anledning att ställa frågan om kommunikationsministern är beredd att ta erforderliga initiativ för att minska sträckarbetstiden och öka dagsvilan, vilket är nödvändigt för att få en acceptabel trafiksäkerhetslagstiftning och för att de människor som jobbar på det här området skall få samma arbetarskydd som finns på andra av arbetslivets områden.
Herr talman! Jag upprepar att utredaren har fått direktiv som spänner över hela fältet, och han har fått besked att han skall vara färdig i april månad — det är kort tid. Jag ser inte någon möjlighet eller anledning att i dag försöka precisera någonting som kan förväntas komma från denna utredning, som alltså skall vara färdig på denna korta tid. Sedan är det intressant att Bengt Silfverstrand går fem år tillbaka i tiden. Riktigt så länge sedan är det väl inte som utredningen kom fram. När det nu blivit fart på de här frågorna i departementet tycker jag att vi kan vara nöjda.
Herr talman! Vad jag efterlyste var naturligtvis inget detaljsvar utan en viljeinriktning, ett initiativ fftån kommunikationsministerns sida. Sedan ifrågasatte kommunikationsministern om utredningen verkligen var så gammal. Då vill jag läsa direkt att betänkandet är SOU 1977:2, och det är underskrivet i januari 1977 — det är ganska exakt fem år sedan. Sedan vill jag bara avrunda med att konstatera att grundsynen på arbetslivets område har förändrats. En särbehandling av offentligt anställda kan inte anses motiverad, allra minst när det gäller en lagstiftning som främst har förestavats av trafiksäkerhetsskäl. Frågan om förare skall omfattas av reglerna bör inte vara beroende av om verksamheten i fråga drivs i förvärvssyfte.

Herr talman! Margareta Andrén har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att tillse att fastställda miljökrav rörande lufttrafiken på Bromma uppfylls vid fastställd tid.

Regeringen föreskrev också viss minskning av bullret och avgasutsläppet från befintliga F-28-flygplan. Luftfartsverket är huvudman för Bromma flygplats. Verket har därför ansvaret för att villkoren för flygtrafiken efterlevs. Naturvårdsverket har det övergripande tillsynsansvaret enligt miljöskyddslagen. Att se till att villkoren för flygtrafiken efterlevs är således en myndighetsfråga.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Den föranleddes av luftfartsverkets begäran hos koncessionsnämnden för miljöskydd om dispens eller upphävande av beslut som fattats av regeringen och av koncessionsnämnden. För att flygtrafik med F-28 skall få bedrivas på Bromma har regeringen och koncessionsnämnden föreskrivit vissa villkor. Enligt regeringens beslut den 9 oktober 1980 skall sådana åtgärder vidtas att ljudnivån, mätt på visst sätt, från varje enskild Fokker F-28 efter 1981 års utgång är minst 3 dB lägre än 1980. Luftfartsverket meddelar först nu — en månad före nämnda ikraftträdande — att installationen av s.k. internal mixers försenats och att den avsedda flygproceduren ej kan tillämpas. Trots beslut av både regeringen och koncessionsnämnden beträffande minskade utsläpp av kolväten och fotogen begär nu luftfartsverket att dessa villkor skall upphävas. Verket meddelar att det nödvändiga utvecklingsarbetet för att kunna genomföra de förbättringar som hade satts som villkor t.o.m. redan har avbrutits. Det är minst sagt förvånansvärt att detta utvecklingsarbete har avbrutits innan dispensansökan ens behandlats. Utan att gå in på några tekniska detaljer kan jag bara nämna ytterligare en punkt där luftfartsverket begär ändrade villkor — det gäller den s.k. tvåstegsanvisningen. Vad alla berörda har märkt — vilket också har bekräftats — är att Linjeflyg nu infört ett ändrat förfarande för s.k. cut-back, dvs. motoravdrag. Detta har inneburit att bullermattan har ökat och brett ut sig ytterligare 500-600 meter längre från flygplatsen än tidigare. Enligt de mätningar som har gjorts av miljöoch hälsovårdsförvaltningen i Stockholms kommun har bullret på vissa platser ökat med ytterligare 10 dB. Då bör också påpekas att en ökning på 10 dB är en fördubbling av hörselintrycket. Det är viktigt att statsrådet i sitt svar nu slår fast att luftfartsverket skall se till att villkoren för flygtrafiken på Bromma efterlevs. Naturvårdsverket har dock det övergripande ansvaret. Kommunikationsministern anser tydligen att den här frågan i dag inte är någon direkt regeringsfråga. Men det skulle inte förvåna om frågan ändå kom på regeringens bord på grund av överklagande. Även om frågan f. n. är en myndighetsfråga vore jag tacksam för att redan i dag få höra om kommunikationsministern kan göra något för att det skall undvikas att flygtrafiken på Bromma kommer att förvärra bulleroch miljöproblemen i stora delar av Stockholmsområdet.
Herr talman! Som jag sade i mitt svar och som Margareta Andrén väl känner till har vi den ordningen i det här landet att myndigheterna har att ta ställning inom sina resp. kompetensområden. Det gäller också i detta fall. Koncessionsnämnden är den myndighet som har att pröva luftfartsverkets önskan om att få villkoren ändrade, och då måste vi avvakta och se vad koncessionsnämnden kommer fram till för resultat. Det är möjligt att frågan ändå så småningom hamnar på regeringens bord, men där är vi inte än, och att gå händelserna i förväg — dvs. att för min del komma med några utfästelser eller göra några rekommendationer — tror jag vore direkt felaktigt.
Herr talman! Även om kommunikationsministern, av de skäl som han här har framhållit, i dag inte kan ge några bestämda besked hoppas jag att koncessionsnämnden för miljöskydd nu kommer att stå fast vid sin tidigare intagna ståndpunkt och att regeringen gör detsamma om frågan på nytt skulle hamna på regeringens bord vid ett överklagande. Min fråga tog ändå upp ett beslut av regeringen som nu ifrågasätts av luftfartsverket. När koncessionsnämnden gav tillstånd var antalet flygplansrörelser på Bromma med F-28 ca 25 000 per år. Nu är det ca 41 000. Och vid flyttningen till Arlanda i oktober 1983 beräknas antalet flygplansrörelser vara ca 50 000. Samtidigt kommer antalet Fokkerplan att öka från 13 till 15. Överträdelserna beträffande buller och luftföroreningar har nu blivit så stora att naturvårdsverket har slagit larm och t.o.m. överväger åtal mot luftfartsverket för att det inte efterlever de bestämmelser om miljöskydd som har slagits fast. Herr talman! Även om kommunikationsministern och jag har olika uppfattning när det gäller själva sakfrågan — Fokkertrafikens kvarblivande på Bromma-— kan jag från min utgångspunkt inte låta bli att notera att det var för väl att de utlovade förbättringarna inte kom att innebära att Fokkertrafiken fick stanna kvar på Bromma. Det har ju nu visat sig att utfästelserna inte kunde infrias, något som majoriteten här i kammaren också fruktade. Buller och andra miljöproblem har varit en lång lidandets historia för tusentals människor i Storstockholmsområdet på grund av de förseningar som ideligen har skett till följd av att löften om miljöförbättringar inte har kunnat hållas.

Herr talman! Kurt Hugosson har frågat mig dels vilka lagstiftningsmässiga åtgärder jag avser att vidta för att komma till rätta med svartåkningen inom åkeribranschen, dels om jag avser att vidta några åtgärder för att samhällets olika organ, t.ex. polis, åklagarmyndigheter, länsstyrelser, skattemyndigheter, på allvar skall ta itu med den ekonomiska brottsligheten inom åkerinäringen. Jag anser, i likhet med Kurt Hugosson, att olagligheterna inom åkerinäringen utgör ett allvarligt problem. Det förekommer att företagare inom branschen underlåter att betala skatter och avgifter. Överträdelser av exempelvis arbetstids-, fordonsoch vägtrafikbestämmelser förekommer också. Olagligheterna är av mycket allvarligt slag i de fall det rör sig om medvetna och systematiska regelbrott. En näringsverksamhet som bedrivs under sådana former medför nackdelar för både samhälle och anställda liksom en ytterst allvarlig illojal konkurrens för de seriösa företagen. Inom kommunikationsdepartementet har man sedan en tid arbetat för att komma till rätta med missförhållandena. Redan den 1 juli 1980 skärptes påföljden för olaga yrkesmässig trafik, och fängelse infördes i straffskalan. En utredare arbetar f. n. med att ta fram ett förslag till en reglering av bilarbetstiden som i högre grad än den gällande medger effektiv kontroll av efterlevnaden. Jag vill också erinra om att polisens insatser har intensifierats under året. En proposition om vissa yrkestrafikfrågor kommer inom kort att föreläggas riksdagen. Förslagen i propositionen är bl.a. inriktade på att motverka olagligheterna inom branschen. Nödvändiga författningsändringar kan komma till stånd så snart riksdagen godkänt de riktlinjer för det fortsatta reformarbetet som presenteras i propositionen. Många åtgärder mot missförhållandena kräver inte författningsändringar. En omprioritering av myndigheternas resurser och ett utökat samarbete mellan olika myndigheter kan ge ett gott resultat. Flera myndigheter har sedan en tid ägnat en ökad uppmärksamhet åt olagligheterna, och det pågår på olika håll arbete med att ta fram och tillämpa nya rutiner för att komma till rätta med problemen. Jag följer detta arbete med stort intresse, och jag är naturligtvis beredd att ta de ytterligare initiativ som kan behövas.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på de frågor som jag har aktualiserat i min interpellation. Jag skulle kunna karakterisera interpellationssvaret som ett allmänt positivt svar, där kommunikationsministern har samma grundsyn som jag har gett uttryck för i min interpellation, men anger mycket få konkreta förslag till åtgärder för att komma till rätta med dessa problem. Det är min förhoppning att vi under denna debatt kanske skall kunna få en ytterligare konkretisering av vilka åtgärder man avser föreslå i den proposition som nu aviseras. Fru talman! Den ekonomiska brottsligheten har ökat lavinartat. Jag skulle vilja säga att den har blivit något av en varböld i det svenska samhället. På kommunikationsdepartementets område är det främst inom två branscher som man har en sådan här utveckling. Inom åkeribranschen, som jag har aktualiserat i den här interpellationen, men även inom taxinäringen förekommer en avancerad ekonomisk brottslighet. I den här debatten skall jag emellertid bara uppehålla mig vid de problem som finns inom åkerinäringen. Åkarna liksom de anställdas organisationer har länge larmat politikerna. De säger att svartåkarna hotar hela branschens existens och att det har blivit ett samhällsproblem av stora mått. Mer än var tionde lastbil, fru talman, som framförs på våra vägar kör olagligt. Staten förlorar mångmiljonbelopp varje år på att skatter och avgifter icke betalas av svartåkarna. Det finns alltför många kryphål i lagen, som gör att svartåkarna på detta sätt kan hota och hotar hela branschens existens. Tre undersökningar som nyligen har genomförts visar att 12 20 av alla kontrollerade fordon inte hade klara papper. Mer än var tionde bil körde olagligt. Konsekvensen är, som jag redan har sagt, att de seriösa åkarna får allt svårare att hävda sig. Mer än var fjärde åkeriägare i Göteborgsområdet har stora problem och svårigheter som en följd av den illojala konkurrensen, och de har skulder till staten på bortemot 20 milj.kr. i obetalda skatter. Sannolikt är inte detta ett typiskt Göteborgsproblem, utan problemet finns över hela landet. Jag har nyligen fått ta del av resultatet av en effektiv kontroll som polisen under en femmånadersperiod har genomfört med mycket begränsad personalinsats här i Stockholm, där man har kontrollerat fordon inom anläggningsbranschen. Denna kontroll skedde under ca fem månader, och under den tiden rapporterades 585 fordon. Antalet förseelser per rapporterat fordon var 2,58 i genomsnitt. Antalet fordon som bedrev olaga yrkesmässig trafik var 171. För 196 konstaterades överlast. Brott mot arbetstidsbestämmelserna, som ju tidigare i dag har diskuterats i en frågedebatt med Bengt Silfverstrand, konstaterades i 264 fall. 166 fordon visade sig ha bristfälliga färdskrivare. 111 kontrollbesiktningar beordrades. 63 fordon fick omedelbart körförbud. Det framgår vidare av denna rapport från Stockholmspolisen att i 63 fall var kilometerräknaren ur funktion. I 39 fall var fordonet oskattat. I 30 fall var det fråga om olaglig körning osv. Jag tror att dessa resultat från den här begränsade kontrollen i Stockholm inte är specifika för fordon som arbetar i anslutning till anläggningsbranschen. Jag tror att det är likadant över hela fältet och tyvärr över hela landet. Det är alltså viktigt att man kommer till rätta med dessa förhållanden. Olagligheterna inom yrkestrafiken är enligt min mening ytterst allvarliga, då det rör sig om företagare som medvetet och systematiskt överträder gällande lagar och förordningar. Det rör sig om åkerier som drivs helt utan trafiktillstånd och som även på andra sätt undviker att redovisa för rörelsen. Man deklarerar inte inkomst av sin rörelse, registrerar sig inte för moms och redovisar inte källskatt för anställda eller arbetsgivaravgift. Vidare besiktigas och försäkras oftast inte de i rörelsen använda fordonen, vilka kanske också körs utan hänsyn till gällande arbetstidsregler. Det är självklart att en näringsverksamhet som bedrivs under sådana förutsättningar medför betydande nackdelar för samhälle och anställda, liksom den ytterst också utgör en allvarlig illojal konkurrens för de seriösa företagen. Även företagare som inte på alla de här sätten bryter mot de givna reglerna förorsakar givetvis samhället stora inkomstbortfall och förstör marknaden för sina laglydiga konkurrenter. Fru talman! Problemet är således uppenbart. Mot den bakgrunden tycker jag att det står klart att statsmakterna av såväl ekonomiska skäl som rättssäkerhetsskäl måste ingripa för att slå vakt om den seriösa delen av åkerinäringen. Man måste göra det omgående, utan dröjsmål. Det finns därför anledning att se över gällande lagstiftning och täppa till de luckor i den som svartåkarna i dag hänsynslöst utnyttjar. Av det svar jag har fått förstår jag att kommunikationsministern är av samma uppfattning som jag i den här frågan och att den proposition som inom kort skall presenteras för riksdagen förhoppningsvis innehåller förslag som gör det betydligt svårare att bedriva ekonomisk brottslighet på detta område. Inom det här området har vi på sätt och vis en unik situation. Både Åkeriförbundet, som företrädare för arbetsgivarsidan, och de anställdas organisationer inom Transport är nämligen fullständigt överens om att åtgärder måste vidtas. De har tillsammans utarbetat ett åtgärdsprogram för att komma till rätta med dessa avigsidor. Jag vill, liksom jag har gjort i min interpellation, erinra om de olika punkter som har tagits upp i det syftet, och jag gör detta eftersom det skulle vara värdefullt att få kommunikationsministerns synpunkter på de olika förslagen. Man har för det första föreslagit att företagarna vid nyetablering skall lämna någon form av garantier för att t.ex. kilometerskatten blir betald. För det andra har man sagt att också beställarna, dvs. de som köper transporttjänsterna, måste känna och åläggas ett ansvar. Företag och andra skall med andra ord inte kunna anlita svartåkare utan att bli delansvariga för olagligheterna. För det tredje föreslås att företag som bedriver yrkesmässig trafik skall ha ett ägaransvar för sina fordon. Dessa kan då ytterst tas i mät för att betala t. ex skatteskulder. I dag förekommer det i stor utsträckning att åkarna hyr sina långtradare och andra bilar, och därigenom kan de inte ställas till ansvar, om uthyraren inte betalar skatter och andra avgifter. Branschens företrädare och de anställdas organisationer anför, för det fjärde, att företagens kreditvärdighet måste undersökas bättre. Stat och kommuner lämnar ju nu jättelika krediter när det gäller mervärdeskatt, arbetsgivaravgifter osv. utan någon som helst kontroll. För det femte kräver man bättre kontroll och samordning när det gäller åkeriföretagens ekonomiska situation i samband med ansökan om att få betala preliminär B-skatt. För att man i dag skall kunna få ett trafiktillstånd måste man kunna visa att rörelsen går ihop. Då presenterar man en ekonomisk kalkyl. Men samtidigt skickar man en annan uppgift, som inte alls innehåller samma inkomstuppgift, till länsstyrelsen när man begär att få betala B-skatt. Detta borde det vara lätt att kontrollera, och det borde vara möjligt för länsstyrelserna att se till att få en bättre kontroll. För det sjätte måste vi — och det aviserar också statsrådet i svaret — se över arbetstidslagstiftningen. Svartåkarna kör ofta dygnet runt. De seriösa företagen kan inte använda sin personal på det sättet. För att parentetiskt återvända till den debatt som fördes mellan kommunikationsministern och Bengt Silfverstrand för en stund sedan med anledning av Bengt Silfverstrands fråga vill jag gärna understryka vad Bengt Silfverstrand sade, nämligen att det är något av den obotfärdiges förhinder att man nu på nytt tillkallat en utredning för att se över bilarbetstidsutredningens förslag, som kom för fem år sedan. Vi har under tre års tid från socialdemokratisk sida i trafikutskottet krävt att man skall genomföra bilarbetstidsutredningens förslag, men det har inte förelegat något intresse härför. För det sjunde tror jag att man bör överväga att införa någon form av Nr 51 auktorisation för företag som uppfyller de krav som man har anledning att ställa. Det skulle vara värdefullt att få konkreta svar när det gäller dessa förslag. Jag har haft tillfälle att ta del av ett utkast till propositionen, ett s.k. delningsexemplar. Jag får lov att säga att det utkastet till propositionen inte innehåller särskilt många förslag i enlighet med den kravspecifikation som framförts från arbetsgivarsidan. Därför är det min förhoppning att det första utkastet kompletteras i riktning mot den åtgärdskatalog som jag har presenterat och som branschen står bakom. Jag är alltså, fru talman, intresserad av att kommunikationsministern i debatten i dag konkretiserar sig på dessa punkter.
Fru talman! Först några allmänna funderingar. Jag noterar liksom Kurt Hugosson att det är en allmän samstämmighet bland de berörda inom branschen, bland såväl åkeriägare som de anställda och deras organisationer, att någonting här måste göras och att saker och ting inte är som de borde vara. Det tycker jag är ett gott utgångsläge för att söka nå lösningar av dessa problem som ytterst syftar till att stärka näringen som sådan. Sedan vill jag rätta Kurt Hugosson på en punkt, som i och för sig kanske kan spela en viss roll. Det är väl ändå inte så att dessa problem är till finnandes jämnt fördelade över hela landet. De är faktiskt betydligt svårare i storstadsregionerna än på många andra håll i landet. Det är ingenting som vi behöver uppta tiden med nu, men jag tror att det är bra att detta har slagits fast, så att ingen orättvist skall känna sig utpekad. När det gäller önskemålet om preciseringar på de punkter som Kurt Hugosson tagit upp och som även framförts i hans interpellation, kan jag säga att en del av dessa punkter redan är åtgärdade. Det finns en del punkter som vi kommer att ta uppi den proposition som jag aviserat i mitt svar. Jag tror att när den propositionen har presenterats så kommer Kurt Hugosson att finna att hans punkter i långa stycken är tillgodosedda. När det gäller propositionens innehåll kan jag redan nu plocka fram några av de ändringar som kommer att föreslås, eftersom propositionen kommer att lämnas till riksdagen inom någon vecka. Den lämplighetsprövning som i dag förekommer är inte särskilt effektiv. Den kommer att ersättas med en kontinuerlig uppföljning för att man skall kunna se framför allt hur den ekonomiska verksamheten bedrivs i företagen. På det sättet kommer man tidigare till rätta med de överträdelser och de misshälligheter som annars — kanske, skulle jag vilja säga, om något 51 förmildrande skall andras — kan uppstå utan att vederbörande avser att göra sig skyldig till lagöverträdelse. Den ekonomiska utvecklingen i företaget kan bli sådan att den stimulerar till dylika lagbrott. Det är bäst för alla parter om man på ett tidigt stadium kan komma till rätta med detta. När det gäller fordonsanmälan kommer vi att föreslå förändringar som rimligtvis skall motsvara krav som man kan ställa på människor i fråga om att följa gällande lagstiftning. Vi måste ha en mera överskådlig skylt — eller vad man vill kalla det — där man snabbt kan se om fordonsägaren kör med klara papper. Vi kommer att få ett system som innebär att trafiksäkerhetsverkets bilregister och yrkestrafikregister på ett effektivare och snabbare sätt skall kunna utnyttjas. Beträffande taxi, som Kurt Hugosson här berörde marginellt, kommer vi att föreslå en typ av plombering av taxametrar — i vår strävan att hitta metoder som inte stimulerar någon till försök att komma undan sina skyldigheter. Det kan naturligtvis finnas önskemål om ännu mera långtgående åtgärder. Men jag tycker ändå med utgångspunkt från det läge vi har i dag att dessa förändringar, tillsammans med en effektivare tillämpning av redan befintliga metoder, borde vara ett bra steg åt rätt håll. Jag förutsätter alltså att effekterna av åtgärderna skall bli sådana. Jag vill ännu en gång understryka att det är utomordentligt angeläget att vi gemensamt strävar efter att hitta lösningar som, utan att råka i konflikt med rättssäkerhetsaspekter för hederligt folk, kommer till rätta med dessa avarter. Det är nödvändigt för att åkerinäringen skall hävda sig.

Fru talman! Det är sannolikt riktigt att detta i allra högsta grad är ett storstadsproblem. Jag tror att kontrollsvårigheterna är större i storstäderna. Men huvudparten av åkeribranschen — och åkerifordonen — finns faktiskt i storstadsregionerna, och därför blir detta ett stort problem. Det är väl också riktigt att nuvarande ekonomiska lämplighetsprövning inte är så väl utformad. Men att slopa den ekonomiska lämplighetsprövningen, som man avser att göra, är jag ytterst tveksam inför. Jag tror att det får motsatt effekt mot den kommunikationsministern och jag önskar. Jag tror att man skall göra om den ekonomiska lämplighetsprövningen på ett sådant sätt att man beviljar ett interimistiskt trafiktillstånd på ungefär ett år. Under det året kan man verkligen följa upp ifall det nya företaget och dess ekonomiska resultat följer den budget och den ekonomiska redovisning som man presenterade i samband med att företaget fick provisoriskt etableringstillstånd. Jag är av precis samma uppfattning som kommunikationsministern — vi skall inte ha ett system som krånglar till det för den seriösa delen av branschen. Men det är viktigt att vi skapar ett regelsystem, så att vi begränsar möjligheterna för s.k. lycksökare att etablera sig inom verksamheten. Jag tycker att det är bra att vi får en bättre skyltning av fordonen så att det går att kontrollera att skatten är inbetald osv. Det förekommer i flera andra länder, och jag tycker det är bra att vi får samma princip. Därigenom blir det mycket lättare för de kontrollerande myndigheterna att se om skatt är inbetald. Men kommunikationsministern säger ingenting om att företagen skall få lämna garantier för att skatter och avgifter blir betalda. Kommunikationsministern sade ingenting om beställaransvar. Vi vet att brottsförebyggande rådet och Kommunförbundet har föreslagit att beställaren skall få möjlighet att, innan han anlitar ett åkeriföretag, kontrollera att företaget verkligen har fullgjort sina åligganden. Jag tycker att det vore bra om man utvidgade beställaransvaret. Vidare tror jag att det är nödvändigt, i varje fall innan det konstaterats att ett företag är seriöst, att möjligheterna att erhålla preliminär B-skatt begränsas. Men -— och det kanske jag saknar mest i svaret — man måste se till att bestraffningen skärps för den här typen av svartåkeri. Det är nödvändigt att ha ett sanktionssystem som är kännbart för den som håller sig utanför lagens råmärken. Jag tror att man också bör överväga möjligheterna, om man kommer på ett fordon under färd som ej har fullgjort sina skyldigheter, att stoppa transporten. Jag tror nämligen att ett stopp för verksamheten är ett sätt att komma till rätta med dessa avarter. Eftersom branschen tycker att det vore bra med någon form av auktorisation, tror jag att man skulle fundera över om man inte kunde hitta någon form för detta. Det vi nu diskuterar är den här typen av förändringar i gällande författningar och lagbestämmelser. Jag tror att det är viktigt att man får myndigheterna att samverka. Förslaget att utnyttja möjligheterna till samkörning av register inom trafiksäkerhetsverket är bra. Jag tror också att det är viktigt att få till stånd en bättre prioritering för övervakningen. Polisen i Stockholm har verkligen tagit tag i de här frågorna. Tyvärr kan jag inte säga att det är så i Göteborg. Där upptäcker polisen aldrig några svartåkare. Man ringer till polisen från fackliga organisationer och ber dem göra insatser, men ingenting händer. Jag tror därför att det är viktigt att regering och riksdag understryker att alla tänkbara åtgärder måste sättas in för att komma till rätta med denna form av olaglighet och ekonomisk brottslighet. Taxi har inte aktualiserats. Jag tycker att det är ett väldigt bra förslag att ordna någon form av plombering av taxametern. Vi vet att tyvärr massor av taxibilar, inte minst i den stad vi nu befinner oss i, byter sina taxametrar över helgerna och därigenom kör helt olagligt. Vi vet dessutom att ungefär 150 taxibilar, som egentligen icke är taxibilar, rullar på Stockholms gator varje dag. De har alltså inte tillstånd. Det är därför nödvändigt att vi kommer till rätta även med den delen av den ekonomiska brottsligheten inom taxinäringen.
Fru talman! Jag vill göra några kommentarer till Kurt Hugossons inlägg. Detta att lämplighetsprövningen skall slopas tycker Kurt Hugosson inte är så bra— han vill hellre ha någon sorts interimistiskt tillstånd. Ja, i varje fall jag har tänkt mig att den här snabba uppföljningen av den ekonomiska utvecklingen för ett företag skall tjänstgöra ungefär som ett interimistiskt tillstånd. Så kan man se saken, om man vill. Man kommer alltså snabbt till klarhet om hur ett företag fungerar och om det fungerar. När det sedan gäller garantier för att skatter och avgifter blir betalda är det så, att man fr.o.m. 1981 kan ha hjälp av ett mera modernt databaserat yrkestrafikregister med terminalåtkomst för polisen och länsstyrelsen. Där kommer en hel del olika uppgifter att finnas med. Jag tror att den sidan av saken går att täcka in. Jag för min del tycker att ju mer man kan göra i preventivt syfte, desto bättre, därför att det finns folk som inte klarar av att driva en sådan rörelse i hård konkurrens. Frestelsen att överträda gällande bestämmelser är stor. Det gäller att så få som möjligt inleds i denna frestelse. Därför är det bra om vi skärper regler och bestämmelser, så att det blir på detta sätt och att vi utan att snärja in oss i alltför mycket krångel och byråkrati får några klara och rejäla punkter som man måste ta hänsyn till och där vi mycket snabbt kan gå in och göra en kontroll. Det är litet av den andan som präglar den proposition som kommer att lämnas om några dagar. Låt mig avslutningsvis bara notera att det efter den skärpning av övervakningen som rikspolisstyrelsen under januari 1981 har utfärdat bestämmelser om ändå hänt en hel del på detta område i övervakningssammanhang. Det kan nämnas att det under perioden februari-juni 1981 har uppdagats 623 fall när det gäller olaglig yrkesmässig trafik. Det kan vara av visst intresse, eftersom Kurt Hugosson är från Göteborg, att tillhandahålla den uppgiften att 29 fall gällde Göteborgs polisdistrikt och 61 fall Göteborgs och Bohus län i övrigt. Men det finns en rad andra förseelser som också faller inom det område som vi nu diskuterar och som är grunden till Kurt Hugossons interpellation. Där har polisen gjort rätt många ingripanden. Jag tycker detta är ett led i den skärpning av verksamheten som vi är överens om bör fortsätta.
Fru talman! Jag delar den grundsyn som kommunikationsministern ger uttryck för, att man skall utforma regelsystemet på ett sådant sätt att det fyller ett preventivt syfte, så att man liksom inte hamnar inom den svarta delen av branschens verksamhet. Jag vill inte medverka till att vi skall öka byråkratin och få ett krångligt system. Jag tror inte heller att åkeribranschen, Åkeriförbundet och de anställdas organisationer hyser någon sådan åstundan. De sju åtta punkter som jag har diskuterat med kommunikationsministern har ju parterna fört fram i sina förslag. Jag tror att de har gjort detta utifrån den utgångspunkten att det är viktigt att preventivt komma till rätta med problemet. Den eventuella byråkrati deras förslag innebär tror jag ändå Nr 51 skall komma att accepteras av branschen. Måndagen den Fru talman! Det finns ingen anledning att förlänga denna debatt eftersom 14 december 1981 vi återkommer till den inom en snar framtid när kommunikationsministern om någon vecka skall presentera sin proposition. Låt mig ändå till slut Om vidareutbild uttrycka den förhoppningen, fru talman, att den här interpellationsdebatten och de synpunkter som jag har gett uttryck för här i dag på ett bättre sätt kommer att återspeglas i den slutgiltiga versionen av propositionen än de delexemplar jag haft möjlighet att studera.

Fru talman! Maja Bäckström har frågat mig om jag anser att den civila personalen skall ha samma möjligheter till utveckling alternativt utbildning som föreligger inom den allmänna arbetsmarknaden eller om det finns anledning att, på sätt chefen för flygvapnet anger, begränsa denna personalgrupps vidareutveckling/utbildning. Frågan är ställd med anledning av att chefen för flygvapnet i en skrivelse bl.a. har uttalat att han bedömer att det varken är möjligt eller lämpligt att besätta ett ökat antal chefsbefattningar inom förvaltningsoch stabsverksamheten med civil personal. Det refererade uttalandet är ett utdrag ur ett yttrande över den arbetspromemoria som försvarskommitténs arbetsutskott för fredsorganisationsfrågor gett ut. Arbetsgruppen har i promemorian bl.a. pekat på att möjligheterna för civil personal att nå chefsbefattningar inom förvaltningsoch stabsverksamheten ökar om yrkesbefälet i framtiden används i större utsträckning i utbildningsarbetet än vad som sker enligt nuvarande principer. Frågan tas inte upp ytterligare av försvarskommittén i dess slutbetänkande. Jag vill dock ge några principiella synpunkter på den del av frågan som främst berör försvarsgrenarna. Jag vill då först erinra om att min företrädare i budgetpropositionen 1981 underströk betydelsen av att den anställda personalen ges goda utvecklingsmöjligheter och att han därvid också underströk att överbefälhavaren studerar hur den civila personalen skall kunna ges bättre vidareutbildning. Jag räknar med att dessa studier kommer att redovisas under budgetåret 1982/83. Det finns således ännu inget förslag i frågan. Överbefälhavaren har dock i sin programplan för 1982-1987 anfört att strävan skall vara att ge civil personal, som är lämpad för mer kvalificerade arbetsuppgifter, den vidareutbildning som dessa kräver. Jag anser, att om inte krigsorganisationens krav lägger hinder i vägen, så skall givetvis den civila personalen ha samma möjligheter till vidareutveck 61 ling och vidareutbildning som erbjuds på arbetsmarknaden i övrigt. I enlighet med denna princip har regeringen också i samband med den omorganisation av de centrala staberna som genomförts i år omvandlat ett antal militära tjänster till civila.

Fru talman! Jag tackar försvarsministern för svaret på min fråga — ett svar som jag tagit del av med stort intresse. Jag tolkar svaret som positivt, men vill ändå framföra mina åsikter i frågan. I medbestämmandelagens 29§ är ju fastlagt att personalutveckling bör främja jämställdhet mellan kvinnor och män och genomströmningen inom och mellan olika karriärer. I nämnda lags 32 § står sedan att det inom ramen för myndighetens uppgifter skall eftersträvas att arbetsorganisation, arbetsledning och arbetsmetoder utformas så att det dagliga arbetet erbjuder möjligheter till stimulans, omväxling, självständighet, ansvar och utveckling och att den anställdes kunskaper och erfarenheter tas till vara. I lagen fästs också stor vikt vid att möjligheter ges till personlig utveckling. Det är min bestämda uppfattning att jämställdhetsaspekter med utgångspunkt från 6 § i jämställdhetslagen samt från stadgandena om personalbefrämjande åtgärder helt åsidosätts i CFV:s skrivelse. Jag är medveten om vad som står i proposition 1977/78:63 angående förstärkning av försvarets utbildningsorganisation och delar i stort de där framförda synpunkterna. Civil personal — manlig eller kvinnlig — får enligt min mening dock ej tillbakasättas enbart med motiveringen att den är civil, om den har kompetens för tjänster på hög nivå som ej fordrar speciell militär utbildning, exempelvis chef för kameraldetalj eller personaldetalj. Jag anser att även möjligheten till utbildning och utveckling för civil personal åsidosätts i CFV:s skrivelse. Jag delar inte den uppfattning CFV framför, att det finns ett ökat behov av placering av militär personal inom krigsorganisationen på administrativa befattningar i fred. Därutöver har ÖB via ett personalpolitiskt program lagt fast följande: ”Personalutbildning är ett medel att förbättra effektiviteten och att öka arbetstillfredsställelsen.” Personalutbildningen är således ett led i den fortlöpande personalutvecklingen. Nå, summan av allt detta är att regering, riksdag och den högre militära ledningen sett det som nödvändigt att ge civil personal ökade möjligheter till utbildning och att i ökad utsträckning rekrytera denna personalgrupp till mera kvalificerade befattningar. Så nu även försvarsministern. Det känns bra. Till sist: Med effektivitet avses att myndigheten når målen för sin verksamhet. Mot bakgrund av pågående och kommande organisationsförändringar i fredsorganisationen är det av yttersta vikt att all personal inom försvarsmakten får samma möjlighet till vidareutbildning.

Fru talman! Jag vill bara med några ord förklara bakgrunden till flygvapenchefens synpunkter i hans uttalande i anslutning till den PM som arbetsutskottet för fredsorganisationsfrågor gett ut. Chefen för flygvapnet gjorde sitt uttalande mot bakgrund av att ett flertal administrationer kommer att läggas ned. Jag tror att han särskilt tänkte på skolförbandet F 18 i Tullinge. Han menade att när man lägger ned fredsförband men samtidigt inte minskar krigsorganisationen uppstår ett behov av att placera militär personal på administrativa chefsbefattningar i fred. — Detta var bakgrunden till hans uttalande. Jag tror inte att man skall tolka det som i övrigt negativt, vare sig till den civila personalen eller till jämställdhetsarbetet, som Maja Bäckström här tog upp.
Fru talman! Det gläder mig mycket, herr försvarsminister, om det är så. Det eliminerar en del bekymmer. Personalen har naturligtvis tolkat det så att man vill skapa något slags motsatsförhållande mellan grupperna, och det är ytterst olyckligt. Jag tackar än en gång för svaret.

Fru talman! Bertil Måbrink har — mot bakgrund av den planerade nedläggningen av Fagersta AB:s anläggningar i Forsbacka frågat mig — om jag och regeringen avser att ta initiativ till att nedläggningen av Forsbackaverken förhindras, — om så inte är fallet, vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att förmå Kinneviksgruppen att ansvara för att ersättningsindustri förläggs till Forsbacka innan den beslutade nedläggningen förverkligas. Hans Petersson i Hallstahammar har — mot bakgrund av nedskärningarna av arbetstillfällen inom stålindustrin i Västmanland, nu senast i Fagersta AB:s anläggningar i Fagersta — frågat mig — vad jag tänker göra för att hindra en fortsatt rasering av stålindustrin i Västmanland, — vad jag tänker göra för att försöka skapa ersättningsarbeten för dem som nu drabbas. Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. Ledningen för Fagersta AB har för drygt en månad sedan meddelat sin avsikt att koncentrera produktionen till områdena snabbstål, rostfritt stål och bergborrprodukter. Den produktion som därvid avvecklas är kolstålet, som har drabbats av en starkt vikande marknad under en följd av år. Konsekvensen av denna åtgärd blir att kolstålsproduktionen i Fagersta och valsningen i Forsbacka upphör. Den borrstålsvalsning som nu utförs i Forsbacka planeras samtidigt att överflyttas till det närbelägna företaget Sandvik AB i Saridviken. Den planerade förändringen innebär utan tvivel en svår omställning för de anställda och de samhällen som berörs. Det är emellertid ofrånkomligen nödvändigt att företagen successivt anpassar produkter och produktionsprocesser till efterfrågeoch lönsamhetsförändringar. Endast på detta sätt kan en konkurrenskraftig industri vidmakthållas och varaktiga arbetstillfällen skapas för framtiden. Enligt vad jag har erfarit är Fagersta och Sandvik, båda tillhörande Kinneviksgruppen, beredda att i största möjliga utsträckning göra ansträngningar för att ta till vara den yrkeskunskap och erfarenhet som finns bland dem vilkas arbeten nu är hotade. I den lågkonkjunktur som råder på stålområdet kan man dock befara att omfattande friställningar måste ske. Det är i denna situation viktigt att intresset och resurserna koncentreras på frågan hur nya arbeten skall skapas i de regioner som drabbas. De lokala och regionala organen har här tillsammans med berörda företag en svår men mycket angelägen uppgift. Därvid kan även statlig medverkan inom ramen för de regionalpolitiska och arbetsmarknadspolitiska åtgärdsprogrammen komma i fråga för att underlätta en sådan omställning.

Fru talman! Jag vill först tacka industriministern för svaret på interpellationen. Det finns två frågor i interpellationen som jag begärt svar på, och jag skall upprepa frågorna. Den första lyder: På den frågan har jag inte fått något tillfredsställande svar. Industriministern talar om att det är ofrånkomligen nödvändigt att företagen successivt anpassar produkter och produktionsprocesser till efterfrågeoch lönsamhetsförändringar. En berättigad fråga är då: Lönsamhet för vem? Menar industriministern de anställda vid Forsbackaverken, alltså arbetarna och tjänstemännen? Det är som bekant 350 personer, och om man räknar in familjemedlemmar rör det sig om ca 1 000 människor som är direkt berörda av de åtgärder som Kinneviksgruppen tänker vidta. Är det de ekonomiska konsekvenserna för Gävle kommun som industriministern syftar på när han talar om lönsamhetsförändringar? Eller kan det måhända vara så att det är de samhällsekonomiska bedömningarna som döljer sig bakom ordet lönsamhetsförändringar? Nej, såvitt jag förstår är det storfinansens lönsamhetsbedömningar som industriministern syftar på. Om industriministern haft samhällsekonomiska bedömningar som grund för sitt svar, så skulle han faktiskt i interpellationen ha meddelat att produktionen vid Forsbackaverken skall fortsätta — detta därför att produktionen vid nämnda industri ju är lönsam. Det är ingen förlustproduktion där. Det är bara på det sättet att aktieägarna i Kinneviks Nr 51 gruppen anser att produktionen inte är tillräckligt lönsam, inte tillräckligt Måndagen den vinstgivande. Därför tänker man lägga ner företaget och slänga ut 350 14 december 1981 personer mer eller mindre på gatan. Jag är i och för sig inte förvånad över att den borgerliga minoritetsregeringen ställer upp på storfinansens villkor. Stålindustrimagnaternas kortsiktiga spekulationer och hänsynslösa uppträdande mot människor och kommuner borde ändå ha föranlett några kommentarer från industriministern. Jag kan förstå att strukturförändringar kan vara nödvändiga, och det kan också vara så att strukturella förändringar kan vara positiva, om de som mål har att gagna landet och människorna. Men det som nu pågår inom stålbranschen — en av vårt lands viktiga basnäringar — sker inte utifrån en samhällelig planering. Några långsiktiga planer för användningen av naturtillgångar, industriella och tekniska resurser och det mänskliga kunnandet finns inte. Hela tiden handlar det om kortsiktiga vinstberäkningar och rovdrift med landets resurser. Jag skall inte gå in på hur den svenska stålindustrin kan utvecklas. Min partikamrat Hans Petersson kommer att beröra denna fråga i debatten. Vi har dessutom i otaliga debatter i riksdagen redogjort för vpk:s alternativ. Jag har alltså ställt två frågor som berör omedelbara åtgärder för att förhindra att 350 arbetare och tjänstemän berövas sina arbeten. Jag har inte fått något tillfredsställande svar på fråga 1 och inte heller på fråga 2, som lyder: Om inte regeringen och industriministern kan eller vill förhindra nedläggning av Forsbackaverken, vilka åtgärder kommer regeringen att vidta för att förmå Kinneviksgruppen att ansvara för att ersättningsindustri förläggs till Forsbacka, innan den beslutade nedläggningen förverkligas? Industriministern svarar inte direkt på frågan utan säger att både Fagersta och Sandvik, som båda ingår i Kinneviksgruppen, är beredda att i största möjliga utsträckning göra ansträngningar för att ta till vara den yrkeskunskap och erfarenhet som finns bland dem vars arbeten nu är hotade.

Men hur är det med det sociala ansvaret hos Sandvik och Fagersta? Anser industriministern att man har rätt att kräva ett sådant ansvar hos nämnda företag? Anser Nils Åsling att privatföretagen någonsin visat ett socialt ansvar när de rumsterat om i basnäringarna? Sandvik, som redovisar enorma vinster varje år, borde ha råd att svara för att samtliga berörda i Forsbacka garanteras ersättningsjobb. Sandviks ökande utlandsetablering borde stoppas, och den del som företaget har i Sydafrika borde tas hem och förläggas till Forsbacka. Kan industriministern 65 5 Riksdagens protokoll 1981/82:51-52 och jag enas om detta sistnämnda? Det är min bestämda uppfattning att produktionen i Forsbacka skall fortsätta och att man där borde utveckla borrstålstillverkningen ytterligare. Det finns ju enligt företagsledningen stora utvecklingsmöjligheter för nämnda produkt. Om inte produktionen kan upprätthållas, måste villkoret vara att Sandvik och Fagersta garanterar ersättningsindustri till Forsbacka innan nedläggningen får ske. Här har regeringen ett stort ansvar för att sätta press på berörda företag att verkligen lämna den garantin. Man kan inte bara nöja sig med att uttala önskemål om att så skall ske. Detta har ju hitintills inte gett något resultat, var man än tittar ut över landet.

Fru talman! Jag får tacka industriministern för svaret. Det är ju synd att jag skall behöva stå här igen och diskutera krisen i bruksorterna med industriministern, men verkligheten är ju sådan att den tvingar mig till det. Jagskulle vara glad om jag inte behövde göra det utan vi kunde diskutera mer konstruktivt och framåtsyftande. Bakgrunden är ju känd och jag skall inte repetera den, ty den har ju tidigare varit uppe i frågor här i riksdagen där man har visat på hur det står till för stålkommunerna i Västmanland. Nu senast är det Bulten-Kanthal AB i Hallstahammar och Fagersta bruk som aviserar stora nedskärningar. Industriministern säger i sitt svar: ”Den planerade förändringen innebär utan tvivel en svår omställning för de anställda och de samhällen som berörs.” Ja visst, detta kan ju sägas — en omställning till vad? Jo, för de anställda är det en omställning till arbetslöshet, en arbetslöshet som ser ut att bli bestående. Jag vet inte om det är rätt att kalla det för omställning — det vore kanske bättre att kalla det för katastrof, eftersom industriministern i sitt svar inte har några mer utvecklade förslag när det gäller ersättningsarbeten. I klartext hade man ju kunnat svara så här också: ”De planerade förändringarna innebär att man kastar ut ännu fler i arbetslöshet, och några nya jobb står inte i sikte.” Det hade liksom varit litet rakare. Exemplet Spännarhyttan och ASEA:s utlovade ersättningsarbeten är ännu inte så gammalt att vi har glömt bort det. Det som kommit till i Norberg är ju ca 100 arbeten av vilka de flesta tagits från Ludvika — en annan kriskommun. Det fattas fortfarande 150 jobb i Norberg, om löftena från ASEA, eller var det kanske industriministerns förhoppningar, skall infrias. Trots detta hänvisar industriministern i svaret till att Kinneviksgruppen, dvs. en stor finansfamilj som dominerar företaget, skall göra stora ansträngningar för att ta till vara de arbetslösas kunskap. Hade ägarna haft några sådana ambitioner, hade de väl inte avskedat utan i stället planerat för ny verksamhet — åtminstone förefaller det mig vara en lämpligare väg att ta till vara de anställdas kunnande och erfarenhet. Det står ingenting om Hallstahammar och familjen Söderberg i svaret, men industriministern tycker kanske i linje med vad han säger om Fagersta bruk att vi som bor i Hallstahammar skall lita på deras ansträngningar för att ta till vara de arbetslösas arbetskraft. Det är ganska otroligt. Det är ju just dessa finansfamiljers jakt på snabba vinster som är orsaken till nedläggningarna. Visserligen har familjen Söderberg — som dominerar Bulten-Kanthal AB - enligt uppgift inom sig ungefär 25 miljonärer, av vilka flera blev det i grundskolan. Jag tror inte att de som nu kastas ut i arbetslöshet eller deras grundskolebarn har någon framtid att vänta från dessa finansfamiljer som kontrollerar den västmanländska industrin. Genom att hänvisa tillbaka till ägarna på detta sätt flyttar industriministern tillbaka debatten till den nivå utifrån vilken jag frågade. Det borde vi kunna vara överens om. Men då blir ju hela frågandet och hela debatten värdelös, ty ägarnas ansvar känner vi ju genom den praktiska verkligheten. Finns det något positivt eller nytt i svaret? Nej, knappast. De avslutande meningarna om statlig medverkan inom ramen för de regionalpolitiska och arbetsmarknadspolitiska åtgärdsprogrammen ger ju i varje fall inte oss västmanlänningar något att ta på. En debatt om arbetsmarknadspolitikens otillräcklighet förde vi med arbetsmarknadsministern för ungefär en månad sedan här i kammaren. Den gav oss inga större förhoppningar. Jag förstår industriministern. Det måste vara besvärligt för honom att lägga fram ett svar som detta. Har man nämligen inget att framföra till tröst för dem som blir arbetslösa eller till kommunerna som får stora problem med försämrade finanser utöver regeringens sparplaner, som också drabbar kommunerna, så måste det vara plågsamt att lägga fram detta interpellationssvar. Jag tror faktiskt inte att industriministern är nöjd med sitt eget svar. Han inser nog att det nu går åt pipan för våra bruksorter, och han skulle nog gärna vilja göra något mer. Men det är klart att det kan vara trångt att få fram några nya idéer i den ideologiska omgivning som han befinner sig, dvs. i mittenregeringen. Det kan nog vara marigt. Jag tror att industriministern både vill och kan bättre — i en annan omgivning. Det vore naturligtvis dumt av mig att ropa på staten, så länge den domineras av borgerliga politiker. Industriministern brukar ju kritisera oss för att vi ropar på statliga ingripanden. Han säger att det inte blir bättre för det. Men det hade faktiskt varit på sin plats att industriministern i svaret hade bytt ut förhoppningen till Kinnevikgruppen, ägarna av Fagersta AB och andra industrier mot ordet ”regeringen”. Han borde ha sagt att regeringen nu skall göra allt för att ta till vara den yrkeskunskap och erfarenhet som finns hos dem som nu blir arbetslösa. Då hade han skapat underlag för en konstruktiv debatt, som kanske hade kunnat ge något. Jag skall göra en liten utvikning och relatera vad som har sagts beträffande arbetslösheten i Fagersta. Jag har i en tidigare debatt sagt att man i Ekonomiska klubbens radioprogram för fram en så ensidig borgerlig ekonomisk politik att det vore lämpligt att ha en stående radionämndsan mälan inne mot programmet. Varje vecka presenteras ju en grovt borgerlig ideologi som etablerade sanningar. Nu har en av dem som dominerar det programmet, finansexperten Rudolf Jalakas, varit i Fagersta och talat hos Rotaryklubben — märk väl, inte med de arbetslösa. Han har enligt Vestmanlands Läns Tidning sagt att arbetslösheten i vårt land är helt normal. Ställer man det uttalandet mot industriministerns svar och mot den förda politiken, så måste man fråga sig: Anser regeringen samma sak? Har den givit upp? Var blev ”kriget mot arbetslösheten” av, det krig som arbetsmarknadsministern i samband med vår förra debatt sade sig ha startat? Förr hade folk en expanderande industri att flytta till. De kunde lita till arbetsmarknadspolitiska åtgärder som sattes in vid övergångsproblem. AMS-åtgärder sattes in under lågkonjunkturer osv. Men nu är krisen liksom i botten för en väldigt lång tid framöver. Jag tror inte att de som nu är arbetslösa kan få jobb på annan ort, såvida det inte görs offensiva satsningar på att skapa nya jobb. Enligt SAF:s statistik minskar investeringarna i vårt land. Utomlands har man enligt riksbanken ökat investeringarna med 72 Zo under årets första tio månader. Av det kan man väl dra slutsatsen att kapitalet flyr vårt land. Herr industriminister! Upp till ett bättre svar!

Fru talman! Hans Petersson i Hallstahammar fokuserar debatten på det sätt som man skulle önska att de här debatterna om krisorter skulle fokuseras. Han säger att jag i mitt svar flyttar frågan tillbaka till ägarna. Ja, vi lever i en decentraliserad fri ekonomi här i landet, och ägarna, fackföreningsrörelsen och representanter för de anställda är ju de lokala grupper som direkt har ansvaret för de här frågorna. Från statens sida försöker vi hjälpa till att lösa problemen genom att inom vissa ramar ställa resurser till förfogande. Det har byggts upp ganska mycket medel av det slaget under senare år, alltifrån de regionala utvecklingsfonderna till resurser inom regionalpolitiska ramar, industrigarantilåneramar etc. Egentligen, Hans Petersson, borde man alltså, när man ser till vilka möjligheter som finns att skapa ny sysselsättning i stället för den som inte längre kan bedrivas med lönsamhet, fråga sig: Är ramarna tillräckliga, är de centrala statliga instrumenten tillräckliga för länsmyndigheter, kommuner, företag och anställda? Det är den diskussionen som jag är beredd att ta när det gäller att diskutera ersättningsindustrin. Primärt är det annars en fråga för företagen och de anställdas organisationer. Hans Petersson åberopade också fallet Spännarhyttan i det här sammanhanget. Jag skall gärna erkänna att det har gått långsammare än jag trodde när det gäller att nå en lösning för Spännarhyttan, men det är inget tvivel om att betydande insatser har gjorts, och görs, i Spännarhyttan, att det har skapats en hel del nya jobb där och att väsentligt mycket mer är i gång.

Det är ganska klart att man, när man bestämmer politiken generellt, måste ha ett samhällsekonomiskt perspektiv. När man fastställer hur mycket man vill satsa på regionalpolitik, arbetsmarknadspolitik och industripolitik, måste man ha blicken öppen för de samhällsekonomiska konsekvenserna av omstruktureringen. Jag tillhör dem som menar att det är god samhällsekonomi att satsa åtskilligt av resurser för att försöka klara strukturproblemen. Men vi kan inte, bl.a. av budgetskäl och av hänsyn till den internationella marknaden, vidta hur stora åtgärder som helst. Vi måste alltså röra oss inom vissa givna ramar. Jag skulle också vilja påstå att det egentligen inte är resursfrågan som är den centrala och avgörande frågan, när företag råkar ut för bristande lönsamhet. Det är i stället avsättningsfrågan som är den centrala. Hur ökar man avsättningen av våra svenska produkter och av de produkter som har vikande lönsamhet? Vem vill köpa kolstål från Fagersta? Förbrukningen i Sverige har minskat kraftigt under senare år. Detta måste naturligtvis få konsekvenser för kolstålsproduktionen. Hur menar Bertil Måbrink att vi skulle lösa problemet? Skall staten köpa lager, köpa upp produktionen och därmed garantera sysselsättningen? Eller skall vi ge oss ut och subventionera kolstålet på EG-marknaden och råka i uppenbar konflikt med våra handelspartner? Sedan har Bertil Måbrink också tagit upp frågan om utlandsetableringarna. Jag tillhör dem som tror — och jag anser mig ha goda bevis för det — att de utlandsetableringar som svenska företag har gjort nära nog undantagslöst också har stärkt de svenska företagen i Sverige. De har stärkt den svenska produktionen på exportmarknaden genom att utgöra brohuvuden till exportmarknaden. Därför tror jag att utlandsetableringarna i och för sig är någonting som har bidragit till stabilitet i svenskt näringsliv och på svensk arbetsmarknad under de år då vi höll på att slås ut från exportmarknaden till följd av bristande konkurrenskraft inom vårt lands gränser.

Fru talman! När industriministern talar om en decentraliserad ekonomi låter det ungefär som om situationen vore sådan som han vill att den skall vara. Men den ekonomiska makten i vårt land ligger i stort sett koncentrerad i ett fåtal händer, vilket C.-H. Hermansson mycket förtjänstfullt har visat genom sina studier. Vi har inte en decentraliserad ekonomi. Facken ute på orterna har inte något avgörande inflytande över produktionen, som industriministern uttryckte det. Industriministern sade att det är ägarna, facket och de lokala instanserna som måste sköta sådana här frågor. Men så sker tyvärr inte. Det är i stället finansfamiljerna som har makten, och de lägger ned verksamheten därför att de är rädda om sitt kapital. De har att följa spelreglerna i ett kapitalistiskt samhälle. Man kan inte anse att de är speciellt ”dåliga” individer för det. De har sina intressen att se till. Så oe fungerar det — det måste vi ha klart för oss. Vi skall inte anlägga några andra värderingar på detta handlande. Men vi måste ta hänsyn till vilka konsekvenser detta får för oss som inte äger någonting, för alla arbetare som bor på dessa orter och som till hundra procent är beroende av att industrin lever vidare — befintlig industri eller någon annan verksamhet. Industriministern förde ett resonemang om huruvida resurserna inom de ramar som staten drar upp i form av olika regler och den förda arbetsmarknadspolitiken är tillräckliga. Jag tror att industriministern och jag kan vara ense om att resurserna inte är tillräckliga i förhållande till det behov som finns ute i landet — ett behov som nu ökar. Vore resurserna tillräckliga, skulle vi inte ha några arbetslösa. Bara i mitt län står 10000 i kö hos arbetsmarknadsverket, varav 5 000 kan placeras omedelbart. På de orter som jag har talat om — Fagersta, Norberg, Surahammar och Hallstahammar — är det 1 000 personer som direkt, i morgon dag, skulle kunna ta ett jobb, om de bara fick något. Vi skall inte döma ASEA, säger industriministern. Det har gått ett år sedan ASEA lovade skaffa fram dessa jobb. Det har gått sju åtta månader sedan hyttan stängdes. Hur länge skall arbetarna vänta på ersättningsjobb? Vore det inte bättre att man krävde av företagen att de skall starta verksamheten med ersättningsjobb i förväg? Är det bra att först kasta ut folk i arbetslöshet och låta dem lida pin till följd av alla de sociala problem som en arbetslöshet för med sig, innan man kan tänka sig att göra någonting? Om det fanns ett riktigt ansvar, resurser och möjligheter i de existerande företagen, borde de placera om personalen först, innan de lägger ned verksamheten. Vore inte det ett rimligt krav, industriministern? Det finns så mycket att säga om detta att det nästan rinner över. Men jag vill ta upp marknaderna och problemen i det sammanhanget. Industriministern och jag har diskuterat dessa problem tidigare, och jag misstänker att vi i dag inte kan föra någon stor ståldebatt. Våra positioner är väl ganska låsta, och vi står på var sin sida när det gäller tankarna om hur det i framtiden borde ordnas på detta område. Men vad vi från vpk:s sida har föreslagit är inga märkvärdigheter eller fantasifoster. Det är förslag som ligger i linje med den debatt som i dag förs ute bland stålfolk om hur det borde kunna ordnas på stålområdet och hur man skall kunna placera in svensk stålindustri i ett mer långsiktigt mönster. Det handlar ju om stålindustrins framtid på längre sikt som en basindustri som är en förutsättning för annan industri. Det handlar om ökad förädling och de nya teknikerna. Det handlar också om nödvändigheten av att spara energi och av att satsa på nya energislag där stålindustrin kan spela en roll. Också i en ökad satsning på kollektivtrafiken kan stålindustrin vara med. Målet är alltså ett samhälle i expansion, där basindustrierna spelar en naturlig roll. Just nu pågår en anpassning till den stora internationella nedgången, där Sverige tar på sig sin del av nedskärningarna. Det får konsekvenser i form av arbetslöshet. Jag skall förekomma industriministern litet. I sådana här debatter brukar det nämligen sägas: Vi kan inte upprätta handelshinder, vara ensamma på vårlilla ö. Vi kan inte vidta några åtgärder, för vi är ett så litet land. De andra Nr 51 nationerna skulle då slå tillbaka mot oss. Men vi vet att USA, det stora landet Måndagen den som dikterar världshandeln på detta område, nu slår till mot svenskt 14 december 1981 specialstål. USA föreslår begränsningar i importen av svenskt specialstål. Amerikanarna säger att vi exporterar arbetslöshet genom att exportera till Om nedskärning USA. Den föreslagna importbegränsningen har stor betydelse, inte minst för Fagersta. Så problemen i Fagersta är nog inte slut än. Skall vi då sticka fram hakan och säga: Var så god, slå en gång till? Eller skall vi försöka komma fram till någon inhemsk utveckling av betydelse?
Fru talman! Det måste väl ändå vara väldigt dålig samhällsekonomi, herr industriminister, att lägga ner en lönsam produktion. Det är vad det handlar om i Forsbackafallet. Man lägger ned produktionen i Forsbacka och flyttar över den till Sandvik. Hade produktionen varit olönsam hade man väl inte flyttat den till Sandvik. Varför gör man på det här sättet? Jo, därför att man vill ytterligare öka sina redan stora vinster. Detta kommer att kosta många miljoner för samhället, som måste ta hand om de 350 människor som blir arbetslösa. Vad jag förstår är det en mycket liten del av dem som kan beredas anställning i Sandvik. Det har talats om att det gäller ett 40-tal av de 350. Det hör också till saken att Sandvik under ett antal år har haft anställningsstopp och minskat antalet anställda med i runda tal 300 personer per år. Det är det verkliga förhållandet. Visst har samhällets insatser varit otillräckliga, inte bara i fråga om ekonomiska insatser utan också på det sättet att samhället praktiskt taget inte har någonting att säga till om när det gäller hur de svenska basnäringarna skall struktureras. Det är vad det handlar om. Jag har ännu inte fått svar på mina två frågor. Anser industriministern och regeringen att produktionen skall fortsätta i Forsbacka? Det går inte att hänvisa till lönsamhetskravet, därför att det stämmer inte. Det finns lönsamhet i Forsbacka, och det skulle vara god samhällsekonomi att fortsätta produktionen och utveckla borrstålsvalsningen i Forsbacka. Det är en mycket lönsam och fin produkt, helt enkelt en framtidsprodukt. Den frågan har jag alltså inte fått något svar på. Om det här nu inte skulle gå, återkommer jag till det sociala ansvaret för det vinstrika företaget Sandvik. Vad har man där för ansvar för de 350 anställda? Vad anser industriministern att man skall ha för ansvar? Vad menar industriministern med företagens sociala ansvar? Är det bara en fras som industriministern slänger ur sig när han känner sig trängd i olika sammanhang? Vad ligger bakom? Vad är det för kraft som industriministern tänker sätta bakom de här orden om det sociala ansvaret, som man hör i tid och otid från industriministern? Sedan till frågan om utlandsetableringarna. Vi i vpk förnekar inte att man måste ha en viss omfattning av utlandsetableringar i det läge som vi befinner oss i. Men jag ifrågasätter den omfattning härav som Sandvik har i dag och som ökar väldigt snabbt. I dag är det faktiskt så att Sandvik har fler anställda 7n utomlands än man har inom landet. Jag ifrågasätter bestämt den typ av verksamhet som man har i exempelvis Sydafrika och Brasilien. Kan inte industriministern och jag vara överens om att vi skall sätta press på Sandvik att minska denna omfattning och försöka få företaget att plocka hem det man har i det avskyvärda apartheidlandet Sydafrika? Kan vi inte vara överens om det?

Fru talman! Gunnar Olsson har frågat mig om jag överväger att ta något initiativ för att få till stånd en kartläggning av virkesströmmarna i landet. Bakgrunden till interpellationen anges vara bl.a. en iakttagelse att transporter av råvara sker från Norge till en svensk industriort samtidigt som betydande kvantiteter virke går i den andra riktningen. Enligt min mening har under årens lopp omfattande insatser gjorts genom samarbete mellan parterna på virkesmarknaden för att skogsindustrins virkesförsörjning skall ordnas så att de totala transportkostnaderna blir så låga som möjligt. Ett uttryck för detta är bl.a. bildandet av organisationerna Nordsveriges virkesköpare, Industriskog och Sydved och det arbete som bedrivs i dessa organisationer i dessa avseenden. Under de senaste åren har emellertid skogsindustrin inte fått virke i tillräcklig utsträckning för att kunna utnyttja industrikapaciteten i den omfattning som marknadsförutsättningarna har medgivit. Detta har berott på att avverkningarna sjunkit kraftigt jämfört med de sista åren av 1960-talet och 1970-talets första hälft. I den ansträngda virkesförsörjningssituation som rått under senare tid har många skogsindustriföretag haft svårigheter att i tillräcklig utsträckning kunna planera sin virkesförsörjning. Detta har naturligtvis försvårat arbetet att ordna så rationella virkesströmmar som möjligt. Det bästa sättet att skapa förutsättningar för rationella transportströmmar för skogsindustrins virke i nuvarande situation är därför enligt min mening att förutsättningar för ett tillfredsställande utbud av virke skapas. I detta arbete har parterna på virkesmarknaden vitala uppgifter. En särskild parlamentarisk utredning, virkesförsörjningsutredningen, har, som interpellanten väl känner till, haft i uppdrag att analysera orsakerna till de förhållandevis låga avverkningarna under senare år samt att komma med förslag till åtgärder för att stimulera utbudet av virkesråvara. I detta syfte har utredningen, som överlämnat sitt betänkande i höstas , föreslagit ändringar i skogsvårdslagstiftningen, ökat stöd till skogsbruket samt vissa förändringar inom området skatter och avgifter. Betänkandet remissbehandlas f. n. Eftersom det är angeläget att så snart som möjligt underlätta skogsindustrins virkesförsörjningssituation har regeringen emellertid förelagt riksdagen vissa av de nämnda förslagen. Riksdagen har (prop. 1981 82:8, rskr 1981 82:8, rskr 1981 82:30. Utredningens övriga förslag avses bli behandlade när remissbehandlingen avslutats. Med hänsyn till de åtgärder som vidtagits finner jag inte anledning till sådant initiativ som Gunnar Olsson efterfrågar.

Fru talman! Allra först vill jag tacka industriministern för ett fylligt svar på min interpellation, även om herr Åsling tydligen inte är beredd att villfara min önskan om en kartläggning av virkesströmmarna i landet. Jag är helt på det klara med att det här ingalunda är något lätt problem, som kan lösas på ett enkelt sätt, men å andra sidan måste vi på ett eller annat sätt gripa oss an problemet med de orationella virkestransporterna. Jag har svårt att se att de insatser som industriministern åberopar i sitt svar har resulterat i lägre transportkostnader. Tvärtom tenderar virkestransporterna att bli allt längre i takt med att enheter inom framför allt sågverksindustrin försvinner. Trots mina elva år som anställd i Inmätningsföreningen kan jag inte erinra mig något fall liknande det som jag exemplifierade med i min interpellation. I det fall jag åberopat stod en massafabrik utan råvara och fick köpa massaved i fallande längder i Norge till avsevärt högre priser än vad samma kvantiteter kostade på hemmaplan. Detta skedde samtidigt som virket från en omfattande slutavverkning, som ägde rum bara fyra kilometer från industrin i fråga, såldes till en köpare i Norge. Jag tillhör inte dem som hävdar att gällande virkespriser, som träffats genom avtal, ger skogsägaren några större nettoinkomster. Kraven på en intensifierad skogsvård är enligt nya skogsvårdslagen så pass hårda, att utgifterna för återväxtåtgärder i förening med vårt svenska skattesystem tär rätt hårt på dets.k. rotnettot. Vi bör därför göra allt för att finna vägar för att jaga kostnader som är förenade med virkesuttagen. Statsrådet hänvisar i sitt svar till utredningen om skogsindustrins virkesförsörjning, som överlämnades till industriministern den 30 oktober i år. Jag satt själv med i utredningen, men jag måste konstatera att våra utredningsdirektiv inte omfattade den fråga som jag aktualiserat i min interpellation, utan utredningen hade som uppgift att komma med förslag om hur vi skall kunna åstadkomma ett ökat råvaruutbud samt att se över den svenska skogsbeskattningen och även hur skattesystemet fungerar i våra nordiska grannländer. Vi kom — som jägmästare Anders Holmgren, vilken var tillkallad som expert i kommittén, också säkert skulle kunna omvittna — in på virkestransporter inom skogsbruket i samband med att vi analyserade orsakerna till de alltför låga avverkningarna. Men någon närmare studie av virkesströmmarna gjorde vi inte, eftersom detta inte ingick i vårt utredningsuppdrag. Behovet av att få till stånd en kartläggning av virkesströmmarna i landet har påtalats i många sammanhang, och industriministern har kanske tagit del av uppfattningen inom Svenska skogsarbetareförbundet, som anser det angeläget att skogsbrukets transportproblem blir föremål för en utredning. Förbundet har i en skrivelse nyligen sagt så här: ”Utredningen bör mynna ut i ett förslag till förändring, så att korstransporter kan elimineras.

I dag är det en inte oväsentlig virkeskvantitet som körs från den ena industrins naturliga virkesfångstområde till den andra industrin och tvärtom. Jag har tagit med mig två bilder från ett virkesupplag i Värmland bara någon kilometer från en massafabrik, virke som ursprungligen såldes till Norge, medan ägaren till den värmländska industrin, som jag tidigare sagt, fick göra inköp i Norge för att inte behöva inskränka på produktionen. Jag har vidare här en bild tagen vid riksgränsen, närmare bestämt vid Eda fullstation, där virkesbilarna möts. Samtidigt som de värmländska industrierna, som herr Åsling mycket väl känner till, har stora problem med att få skogsråvara går stora virkeslass från Värmland till Norge, och även tvärtom. Denna märkliga virkeskarusell måste vara ett enormt slöseri med pengar. Jag tycker att alla de här orationella virkestransporterna verkar vara så oplanerade, och det är därför jag har tagit upp problemet, som många har både skrivit och ringt till mig om. Jag har samma uppfattning som Skogsarbetareförbundet, nämligen att en kartläggning är befogad. Därför vill jag sluta med att än en gång fråga industriministern om det inte finns anledning till ett initiativ, trots att virkesförsörjningsutredningens betänkande ännu inte har remissbehandlats.
Fru talman! Förvisso har Gunnar Olsson anledning till sin oro, även om min tro är att det arbete som bedrivs sedan åtskilliga år tillbaka av skogsägarrörelsen och skogsindustrin för att försöka rationalisera transporterna successivt har förbättrat läget. Men jag skall vid skogsbranschrådets nästa sammankomst gärna ta upp Gunnar Olssons tanke och fråga hur man från branschens sida bedömer behovet av en insats från samhällets sida när det gäller att kartlägga virkesströmmarna. I skogsbranschrådet är både skogsägarrörelsen, skogsindustrin och de fackliga organisationerna representerade, varför detta är rätt forum att bedöma huruvida speciella samhälleliga åtgärder för att kartlägga virkesströmmarna kan erfordras.
Fru talman! Jag är mycket tacksam för de senaste orden. De visar ändå att" industriministern förstår dessa problem och är beredd att tackla dem på ett eller annat sätt. Och det sätt som här skisserades tycker jag låter mycket klokt. Jag skall bara åberopa ett tidigare samtal som jag hade med industriministern litet mer informellt. Herr Åsling omtalade då att det skett en viss kartläggning av virkesströmmarna i herr Åslings eget hemlän, Jämtland. Jag vill fråga: Skulle inte något av detta material kunna utnyttjas för en mera landsomfattande utredning — eller kanske för en regional kartläggning? I det senare fallet vore det ju en fördel att ta virkestransporternai ett gränslän som objekt. Den karusell som jag talade om tidigare — i bägge riktningarna över riksgränsen — förvånar många som i någon mån har sysslat med virkeshantering. Skulle man kunna tänka sig att ta ett län som försökslän, eller är det industriministerns tanke att man skall göra en landsomfattande kartläggning?

Fru talman! Lars Hedfors har frågat mig vad jag har gjort för att förhindra den svåra situation som nu uppstått för Munksjö AB samt vilka åtgärder jag ämnar vidtaga för att förhindra att någon del av produktionen vid Munksjö AB:s Timsforsanläggning i Markaryds kommun försvinner. Åke Gustavsson har frågat mig vilka åtgärder jag vidtagit och vilka åtgärder jag kommer att vidtaga för att förhindra att ytterligare arbetstillfällen går förlorade för de anställda inom Munksjökoncernen i Vaggeryd samt vilka åtgärder jag kommer att vidtaga för att virkesfabriken i Vaggeryd skall kunna återuppta produktionen. Ingegerd Elm har frågat mig vilka åtgärder jag har vidtagit och vilka åtgärder jag kommer att vidtaga för att förhindra att ytterligare arbetstillfällen går förlorade för de anställda hos Munksjö AB i Jönköping. Jag besvarar dessa interpellationer i ett sammanhang. Bakgrunden till interpellationerna är den akuta kris som nyligen uppstått vid Munksjö AB och som skapat oro beroende på den stora betydelse för sysselsättningen i vissa orter i Sydoch Mellansverige som bolagets verksamhet har. Regeringen har sedan en tid varit medveten om Munksjö AB:s besvärliga situation. För att stödja bolaget beviljade regeringen den 29 januari 1981 Munksjö AB en statlig garanti för ett lån på 20 milj.kr. Ett villkor för beslutet var att bolagets bankförbindelser beviljade Munksjö utökade krediter med samma belopp samt amorteringsuppskov under 1981. Så sent som den 8 oktober 1981 medgav regeringen att viss för industrigarantilånet pantförskriven egendom fick avyttras för att bolaget skulle kunna frigöra ytterligare rörelsekapital. Problemen har dock blivit så allvarliga att bolagets styrelse fattade beslut om att inställa betalningarna den 18 november 1981. God man har förordnats, och han undersöker nu möjligheterna att rekonstruera bolaget genom en ackordslösning som innefattar en uppgörelse med såväl prioriterade som oprioriterade fordringsägare. I avvaktan på resultatet av gode mannens ansträngningar att rekonstruera bolaget är jag inte beredd att uttala mig om olika alternativ för företagets framtid.

Fru talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Jag har här i min hand ett upprop med ca 400 namnunderskrifter. Det är ett upprop med ett mycket enkelt och rakt budskap. Så här står det: ”Vi känner ett starkt hot mot sysselsättningen inom Munksjö. Vi kräver att regeringen vidtager åtgärder för att rädda sysselsättningen i Timsfors.” Det är kärva ord som uttrycker både oro och förtvivlan. Men det är också ord som röjer en klar insikt om att Munksjös problem nu är så stora att de inte kan lösas utan statens-samhällets medverkan. Nu kanske industriministern tycker att 400 namnunderskrifter inte är så särskilt mycket — han är säkert van vid betydligt större folkstormar. Men då vill jag bara påpeka att namninsamlingen skedde under en eftermiddag i samband med tillkännagivandet av Munksjös betalningsinställelse och att de 400 namnen utgör en mycket stor del av den lilla tätorten Timsfors invånarantal. Sett mot den bakgrunden är detta en stor och viktig manifestation. Och det är inte svårt att förstå varför man vänder sig till staten med sin oro och sina krav. En orsak är naturligtvis att Munksjö AB just nu genomgår en akut kris med betalningsinställelse, ackordsförhandlingar och hot om konkurs. En annan orsak till timsforsbornas oro är att Munksjö AB också dras med betydande strukturproblem, som kommer att kvarstå oavsett hur ackordsförhandlingarna slutar. Dessa strukturproblem har förresten i dagarna gjort sig påminda på ett för timsforsborna synnerligen brutalt sätt. Bolagsstyrelsen har nämligen beslutat att uppta MBL-förhandlingar om att avskeda 60 personer vid pappersbruket i Timsfors. Det är naturligtvis en katastrof för dem som direkt drabbas, men det är också en katastrof för Markaryds kommun, som redan nu dras med en besvärande arbetslöshet, bl.a. till följd av tidigare nedläggningar inom skogsindustrin. Jag kan nämna att kommunen har en nästan 5-procentig arbetslöshet och praktiskt taget inga lediga jobb. Jag vill gärna ta tillfället i akt och påminna industriministern om ett löfte som han gav en gång — för inte så länge sedan förresten — till kommunala företrädare i samband med krisen för Södra Skogsägarnas anläggning i Nr 51 Strömsnäsbruk, som är kommunens näst största tätort. Han lovade då att Måndagen den företag som eteblerade sig i kommunala industrihotell i Strömsnäsbruk eller 14 december 1981 dess omedelbara närhet skulle få ett regionalpolitiskt stöd enligt de principer som gäller för stödområde 1. Sedan dess har ett företag i plastbranschen Om verksamheten etablerat sig i Strömsnäsbrukstrakten, i ett industrihotell, men av industrivid Munksjö AB departementet förvägrats regionalpolitiskt stöd. Detta uppfattas som ett löftesbrott, och jag vill fråga statsrådet om han är villig att ompröva detta beslut. De som nu arbetar i Timsfors har också i mycket färskt minne hur det bondekooperativa företaget Södra Skogsägarna för något år sedan fick betydande kapitaltillskott från staten. Det är kanske inte så konstigt om man nu förväntar sig en likartad behandling, särskilt som man vet att den fullständigt planlösa utdelningen av detta kapitaltillskott mycket väl kan vara en väsentligt bidragande orsak till Munksjös nuvarande problem. Det finns nämligen mycket som tyder på att subventionerna till Södra Skogsägarna i mycket stor utsträckning gick åt för att betala skogsägarna mer för skogen och därmed höja den allmänna prisnivån på skogsråvaran. Och det var något som Munksjö AB inte tålde. Att det kan förhålla sig så är ganska lätt att konstatera med hjälp av offentlig statistik, som visar att perioden 1980-1981 | innebar de största prisökningarna på barrsågtimmer och massaved under de senaste tio åren. Det är mot denna bakgrund som mina frågor skall ses. Och ser man också industriministerns svar mot denna bakgrund, så är det bara att med | beklagande konstatera att svaret är lika tomt och innehållslöst som Hasse Alfredsons berömda påse. Det skingrar inga ovisshetens dimmor, det dämpar sannerligen ingen oro. När det gäller min första fråga, om vad industriministern gjort för att förhindra den svåra situation som nu uppstått för Munksjö AB, så hänvisar han till en statlig garanti för ett lån på 20 milj.kr. Och den garantin kom förvisso väl till pass, men den var ju bara en droppe i havet. Det är något som framstår särskilt klart om man jämför med den kreditgaranti på 300 miljoner som Södra Skogsägarna fick 1978 och de 500 miljoner som samma företag fick i rent kapitaltillskott 1979. Plockar man sedan också fram motsvarande siffror för NCB och Vänerskog — siffror som för resten måste uttryckas i miljarder kronor — så framstår styvmoderligheten i behandlingen av Munksjö | i en än tydligare dager. När det gäller min andra fråga, om vilka åtgärder industriministern ämnar vidta för att förhindra att någon del av produktionen vid Munksjös Timsforsanläggning försvinner, är svaret ännu torftigare. Industriministern slinker undan genom att hänvisa till pågående ackordsförhandlingar. Det finns inte ett enda tröstens ord till dem som arbetar i Timsfors och andra Munksjöfabriker. Industriministern kunde väl åtminstone ha kostat på sig att uttrycka en förhoppning om att ackordsförhandlingarna skall gå i lås. Och om han tycker att det är för känsligt, skulle han väl ha kunnat säga någonting | om sin inställning till en statlig medverkan i företagets fortsatta strukturar bete, som kommer att bli nödvändigt oavsett utgången av ackordsförhandlingarna. Och varför säger industriministern ingenting om Munksjös möjligheter att få statliga kapitaltillskott på samma villkor som andra skogsföretag? Jag tolkar industriministerns tystnad på den punkten så, att haninte är villig att ge sådana bidrag. Industriministern kan rätta mig om jag har fel. Jag vill därför allra sist fråga om detta innebär att det nu är definitivt slut med statliga bidrag till skogsföretag i kris.

Fru talman! Först vill jag tacka industriministern för att han har svarat på min interpellation. I likhet med Lars Hedfors vill jag gärna göra mig till tolk för den djupa oro som finns bland de anställda inom Munksjökoncernen. Också i Jönköpings län har de anställda tagit initiativ till en namninsamling. Man fick snabbt en lista på 2 044 namn. Insamlingen organiserades av Papperindustriarbetareförbundets berörda avdelningar i Jönköping och Vaggeryd. Det skedde i samarbete med Smålands Folkblad. En betydande majoritet av kommunfullmäktiges ledamöter exempelvis i Jönköping har skrivit under uppropet. De enda som avstod var moderaterna. Det är ett rop med begäran om ett statligt engagemang inför de stora problem som de anställda står inför. Jag vill också ta tillfället i akt att efter interpellationsdebatten överlämna uppropet till industriministern. De anställda inom Munksjökoncernen lever i dag en total ovisshet om sin framtid. I Vaggeryds kommun är omkring 1 000 människor direkt beroende av sulfatfabriken för sin försörjning. I en liten kommun som Vaggeryd skulle en drastisk neddragning av antalet anställda eller nedläggning få katastrofala följder för kommunen, men framför allt för de enskilda människorna, som skulle drabbas av en djup personlig tragedi. Detta är den allvarliga bakgrunden till mina frågor till industriministern. Det är naturligtvis nödvändigt att lösa Munksjös akuta kris. Utan tvivel har den statliga Investeringsbanken ett utomordentligt stort ansvar för att jobben räddas, eftersom Investeringsbanken är den bank som har utlöst krisen. Därmed fick aldrig de anställda och företagsledningen chansen att genomföra rekonstruktionen av företaget, som skulle ha lett till lönsamhet redan nästa år. I Vaggeryd ligger sedan mer än ett år tillbaka Nordens kanske modernaste virkesfabrik i malpåse. Här finns alltså en modern maskinpark, en ny byggnad och en kunnig arbetskraft. Men dessa resurser utnyttjas inte. Det är stora investeringar som står helt outnyttjade. Brandförsäkringsvärdet — för att ta det som exempel — är 160 milj.kr. Samtidigt finns det stora risker för att maskinerna säljs ut, att virkesfabriken styckas och att grunden därmed rycks undan för en framtida produktion. Detta får inte ske. I omedelbar anslutning till virkesfabriken ligger sulfaten. Där är produktionen i gång — än så länge, tvingas jag tillägga. Nu är risken stor att också sulfaten slås ut. Vid en okontrollerad konkurs, som hänger som ett stort hot över de anställda, är naturligtvis förutsättningarna för överlevnad avsevärt lägre än om ägarna och de anställda fått chansen att själva kontrollera utvecklingen. Enligt personer som är branschkunniga kan anläggningen drivas under lång tid framöver utan att några omfattande investeringar behöver göras. Sulfaten i Vaggeryd levererar det mesta av sin massa till pappersfabriken i Jönköping. Därför är det också naturligt att se Munksjös anläggningar i Vaggeryd och Jönköping som en enhet. Enligt min mening hade den situation som Munksjö nu befinner sig i ej behövt uppstå om Investeringsbanken haft mer is i magen, och om regeringen medverkat till att få en kontroll över virkespriserna. Arbetarrörelsen i Jönköpings län kräver inte att Munksjö skall få förmåner utöver vad bondeägda skogsföretag fått. Men vi kräver med stor bestämdhet att de anställda skall ha rätt till trygghet i anställningen oavsett om de jobbar i ett bondeägt eller i ett privatägt företag. De miljardbelopp som pumpats in i de bondeägda företagen NCB, Vänerskog och Södra Skogsägarna AB, skall ställas mot de 20 miljoner i industrigarantilån till Munksjö som industriministern nämnde. Det är dessutom så, enligt den uppfattning som såväl branschfolk som fackliga företrädare har, att de enorma summor som pumpats in i dessa bondeägda företag lett till kraftigt ökade virkespriser. Lars Hedfors pekade på det tidigare i sitt anförande, och jag skall redovisa det på ett annat sätt. I dag ligger priset på massaved i Götaland på 137:50 kr./m? mot att det för två år sedan låg på 98 kr./m? och så sent som 1973 var nere i drygt 50 kr. Här har det alltså skett en prisexplosion som naturligtvis drabbar ett företag utan egna skogstillgångar som Munksjö mycket hårt. Här handlar det alltså om en tredubbling av priset på råvaran under en 7-8-årsperiod, och för detta har naturligtvis också regeringen ett ansvar. Detta har lett till att Munksjö och Vaggeryd har stora problem i dag. Den utveckling som skett kan knappast ha kommit som en överraskning för regeringen. Därför är det allvarligt att man från regeringens sida inte lämnat något svar varken på Lars Hedfors fråga om Timsfors, Ingegerd Elms om Jönköping eller min fråga om Vaggeryd. Jag menar att aktieägarna i Munksjö måste ta sitt ansvar. Jag har inget emot att man skriver ner aktiernas värde till noll om det nu går. Jag menar också att såväl Investeringsbanken som de privata affärsbankerna måste medverka till att nuvarande kris snabbt kan gå mot ett lyckligt slut, bl.a. genom en ackordsuppgörelse. Vid det höga spel som nu pågår mellan olika svenska och utländska kapitalintressen får de anställda stå vid sidan om. Men det är deras jobb det handlar om. Därför hade det varit bra om en företrädare för landets politiska ledning hade ställt sig upp och sagt att också regeringen är beredd att hjälpa till att klara jobben. Kanske kan man hoppas på att industriministern i sin replik är beredd att göra sådana utfästelser som han avstått från att göra i sitt huvudanförande, vars omfattning och innehåll jag hoppas inte är ett uttryck för att regeringen har ett ringa intresse för jobben. Vaggeryds kommun ligger redan i dag högt på arbetslöshetslistan. Förra månaden gick det 20 arbetssökande på varje ledigt arbete, och de senaste siffrorna visar att det går 30 arbetslösa på varje ledigt jobb i Vaggeryd. Bara detta säger att det skulle bli orimliga följder om sulfaten försvann och om inte virkesfabriken återuppstod. Därför är det naturligt att stödja de anställdas krav att rädda jobben på Munksjö.

Fru talman! Eftersom de här tre interpellationerna rör samma koncern har det allra mesta som är koncernövergripande nu sagts från talarstolen. Jag tänker därför inrikta mig på Jönköpingsanläggningen. Jag vill börja med att tacka industriministern för att jag har fått svar på min interpellation om anläggningen i Jönköping. I likhet med Åke Gustavsson hoppas jag att industriministern under den här överläggningen kan ge mig ett fylligare besked än vad som har lämnats i svaret om regeringens vilja att stödja de anställda vid Munksjö. Efter överläggningen med industriministern i Jönköping den 21 november i år hyste de anställda en försiktig förhoppning om regeringens stöd. Det är nu min förhoppning att industriministern här i dag vidimerar att regeringen är beredd att ta ansvar för Munksjöarbetarnas trygghet. Som framgår av min interpellation är Munksjö en av de största industrierna i Jönköpings kommun. Det är dessutom den enda av de stora industrierna som fortfarande har huvudkontor i kommunen. Näringslivets koncentration har medfört att Jönköpings kommun i dag är , starkt beroende av beslut som fattas långt bort från oss, med allt vad det innebär. Vi räknar med att omkring 2 500 människor för sin försörjning är beroende av Munksjö i Jönköping. I en kommun av Jönköpings storlek skulle en neddragning eller ytterligare nedskärning av antalet arbetstillfällen få mycket allvarliga konsekvenser för både kommun och län. Sedan 1975 har antalet arbetstillfällen i tillverkningsindustrin i Jönköping minskat med mellan 2 000 och 2 500. Hittills har de som genom dessa neddragningar blivit ställda utan arbete kunnat få arbete inom den gemensamma sektorn eller annan tjänsteverksamhet. Men som vi alla vet har kommuner och landsting nu tvingats skära ned sin verksamhet. Samtidigt har vi fått ett flertal varsel om uppsägningar och permitteringar. De har under den gångna hösten och vintern ökat, så att sysselsättningssituationen även i Jönköping nu inger stor oro. Enligt den senaste statistiken har antalet sökande per ledig plats ökat fyra och en halv gång från månadsskiftet november-december 1980 till samma tidpunkt i år. Den utvecklingen är vi i Jönköpings kommun mycket skrämda över. Skulle nu också Munksjöfabriken läggas ned inom den närmaste tiden, får vi en ökning av arbetslösheten med omkring 800 personer. Avslutningsvis vill jag ställa en fråga till industriministern: Kan jag åka hem till Jönköping och tala om för de Munksjöanställda att de har regeringens stöd för sina arbeten, om de skulle behöva det?

Fru talman! Jag har vid mitt besök i Jönköping till de anställdas företrädare sagt att vi från regeringens sida har högsta beredskap och är beredda att göra allt vad vi kan för att få en positiv lösning av Munksjös kris. Jag kan för dagen inte säga mera, och det tycker jag att de ärade interpellanterna måste ha en viss förståelse för. Eftersom ackordsförhandlingarna f. n. befinner sig i ett intensivt skede, så gagnar man knappast en positiv lösning av krisen genom att föra en mera detaljerad debatt här i kammaren i dag. Det hoppas jag att interpellanterna också har förståelse för, och det är förklaringen till att mitt svar är relativt kortfattat. Det finns dock några missförstånd som kommit fram här i debatten och som jag är angelägen att klara upp. Bl. a. görs det jämförelser med andra företag — med de s.k. skogsägarföretagen. Lars Hedfors talade t.o.m. om planlösa utdelningar av kapital och subvention till skogsägarna, omdömen som dess värre är mycket löst grundade och vittnar om att Lars Hedfors i verkligheten inte har trängt in i frågorna. Man skall f. ö. inte ta de 20 miljonerna i garantilån till Munksjö när man jämför med de statliga insatserna. Staten är intressent i ackordsförhandlingarna. Det är fråga om ett belopp på mer än 150 milj.kr. Detta är alltså det totala statliga intresset i Munksjö i dag, och det kan jämföras med motsvarande intressen t.ex. i den ackordsförhandling som för ett år sedan bedrevs i Vänerskog. Men allvarligare i det här sammanhanget är att både Åke Gustavsson och Lars Hedfors säger att miljardbelopp pumpats in i bondeföretag och lett till kraftigt ökade virkespriser. Detta är onekligen ett intressant och avslöjande yttrande. Åke Gustavsson sade ordagrant så. Det innebär med andra ord att i dag anser Åke Gustavsson och andra företrädare för arbetarrörelsen att man skulle ha låtit skogsägarföretagen gå i konkurs den dag som de här insatserna bestämdes. Det är ju inte till virkespriser som det kapital som kommit in genom aktieteckningen i NCB och Södra Skogsägarna har använts. Och det är inte till virkespriser som ackordssubstansen i Vänerskog avräknats, utan det skedde för att rädda sysselsättningen, för att hålla industrier vid liv där man inte kunde se någon alternativ köpare eller användare. Det är onekligen sensationellt och värt att notera att i dag anser socialdemokratins företrädare att man skulle ha ökat virkestillgången för den svenska industrin genom en snabbare och mera brutal nedläggning av de företag som råkade i kris 1977-1978, när det inte fanns köpare till företagen. På annat sätt kan man inte tolka det. Och det är precis samma argumentering som vi har mött från företrädarna för vissa enskilda företag; de har sett de statliga industripolitiska insatserna som någonting som har bidragit till att upprätthålla en för stor industrikapacitet i landet. Jag skulle till sist vilja säga att jag inte vill ge mig in i en vidare diskussion ' beträffande Munksjö, därför att ackordsförhandlingarna — som jag sade inledningsvis — pågår. Vi har anledning att hoppas att intressenterna i ackordet — ingen nämnd och ingen glömd -— gör sitt yttersta för att medverka till en positiv lösning. Detta har hela tiden varit mitt krav, och det vill jag gärna upprepa från den här platsen.

Herr talman! Industriminister Åsling säger att vi som företräder arbetarrörelsen skulle ha förordat att man inte borde ha pumpat in miljardbelopp i de bondeägda företagen. Så är det naturligtvis inte. Det vi har gjort är att vi har ställt vissa villkor för de stora stöden till dessa företag. Vi hart.ex. velat se till att pengarna som gått till Södra Skogsägarna inte i stället har använts för att höja råvarupriserna. Det tycker jag är ett ganska rimligt krav. Nu har det blivit tvärtemot vad vi krävde, på grund av den stora planlösheten i regeringens subventionspolitik. Sedan måste jag ge industriministern en eloge för hans stora skicklighet när det gäller att undvika att besvara frågor. Därför skulle jag vilja göra en kommentar inte till det som industriministern har sagt utan till det som industriministern har underlåtit att säga. Han säger t.ex. ingenting om hur han ställer sig till de pågående ackordsförhandlingarna, om han tycker att företaget skall drivas i konkurs eller ej. Jag vill erinra om att en konkurs för Munksjö skulle innebära att företaget i fråga slås sönder. De bästa bitarna i Munksjö skulle köpas upp och möjligen slås ihop med andra och större företag. De sämsta bitarna, de som har den sämsta lönsamheten, skulle helt försvinna. De skulle slås ut. Och vad skulle vi då få för någonting? Jo, en gigantisk koncentration i den svenska skogsindustrin som påbörjades redan i samband med t.ex. Södra Skogsägarnas strukturarbete, bl.a. i Småland. Vi skulle få en väldig utarmning av bygderna i Småland. Åke Gustavsson har redan beskrivit hur det skulle gå för Vaggeryd. Vi kan ta ett annat exempel, som ligger mig varmt om hjärtat, nämligen Timsfors i Markaryds kommun. Markaryds kommun har under de senaste två åren förlorat 700 industriarbetstillfällen av ungefär 3 000. Markaryds kommun skulle inte tåla, att det går illa med Munksjös anläggningar i Timsfors. Jag tycker att det här rimmar väldigt dåligt med kravet på decentralisering, som centern ofta gör sig till företrädare för. Industriministern säger heller ingenting om sin eventuella medverkan i det fortsatta strukturarbetet inom Munksjökoncernen, som kommer att bli nödvändigt. Jag vill gärna erinra om vad som sades när man fattade beslutet om garantin på 20 milj.kr. till Munksjö. Då sades det nämligen ganska klart ifrån att inte minst regeringen har ett ansvar för den fortsatta utvecklingen inom Munksjö.
Herr talman! Det är uppenbart att industriministern hävdar tesen att i ett trängt läge är anfall bästa försvar. Det är många som har anledning att vara tacksamma för att herr Åsling inte är försvarsminister. Nils Åsling säger att regeringen har högsta beredskap och att vi skall göra vad vi kan för en lösning. Det låter bra, men man blir besviken när industriministern sedan fortsätter med att säga att han inte vill föra någon detaljerad debatt om detta i kammaren i dag. Ingen har begärt det, herr Åsling. Vi har bara begärt att får svar på vår fråga. Vi behöver inga detaljer. Jag skall ställa frågan ännu mera allmänt: Är industriministern beredd att rädda jobben för de anställda i Munksjökoncernen? Jag behöver inte veta några detaljer, utan jag vill ha en allmän utfästelse från regeringens sida på den punkten. Sedan säger Nils Åsling att socialdemokraterna hävdar att vi borde ha låtit en massa skogsägarföretag gå i konkurs. Vad är det för trams? Vem från den socialdemokratiska sidan har hävdat att man borde låta andra skogsföretag gå i konkurs? Detta stämmer inte, det är inte sant. Vad som däremot är rimligt att hävda är att man när man går in med pengar till de bondeägda företagen inte bör låta andra företag drabbas på ett negativt sätt av detta, ty det har blivit den direkta följden för Munksjös del. Den kris som Munksjö AB befinner sig i i dag har utlösts av den bank som Nils Åsling i egenskap av statsråd har ett speciellt ansvar för, nämligen Investeringsbanken. Det är den som har utlöst hela krisen genom att säga upp sina lån — den bank som har tillkommit för att ta större risker än de privata affärsbankerna uppträder fegast i dag av dem allihop. Jag tycker att man bör gå in och ta ett ansvar för jobben. Vi kan inte låta företagen ramla ihop i det här landet.

Herr talman! Den repetition som industriministern nu gav av sitt svar i Jönköping är helt riktig. Jag har fått hans uttalande så skildrat också från Jönköping. Regeringen har lovat högsta beredskap samt att göra allt vad som kan göras för att klara krisen för Munksjö AB. Men då frågar man sig nu på Munksjö: Vad görs under tiden? Vad görs för att uppfylla detta löfte? Det var därför jag omformade min fråga något mot slutet, och jag vill upprepa den frågan: Kan jag i slutet av veckan åka hem till Jönköping och tala om för de anställda på Munksjö AB att regeringen håller på och arbetar för Munksjö och att regeringen kommer att stödja arbetarna på Munksjö, om de behöver det, för att trygga deras arbeten?
Herr talman! Jag vill på nytt framhålla att det ju inte är här i kammaren som vi bedriver ackordsförhandlingar. Det är därför inte möjligt att här ge sig ini en detaljdiskussion med utfästelser och garantier. Vi måste låta parterna förhandla färdigt innan vi ger oss in i en sådan diskussion om samhällsåtagande etc. Det är f. ö. ganska märkligt i denna debatt att varken Lars Hedfors eller Åke Gustavsson kräver några som helst åtaganden, bidrag, utfästelser från ägarna och de privata bankerna etc. som är inblandade i detta ackordsförfarande, utan de anser att det är staten som skall betala fiolerna. Vad är det för affärsmässighet och vad är det för rimlig avvägning av intressena att föra diskussionen på detta ensidiga sätt? Alla inblandade i ackordsförhandlingarna bör enligt min mening känna sitt ansvar för att finna en positiv lösning. Jag vill sedan till Lars Hedfors och Åke Gustavsson säga att det är nära nog genant att behöva påminna om grundläggande fakta när det gäller marknadsutvecklingen på skogsråvara. Det är ju så att det är bristen på råvara eller, om man så vill, överkapaciteten i industrin som konstituerar virkespriserna.

Ibland gör man gemensam sak med de intressen som ser en lättad marknad genom nedläggning av industrier som den enda rimliga lösningen. Ibland kräver man statliga insatser för att hålla andra industrier vid liv. Det finns alltså ingen klar linje i de socialdemokratiska ståndpunkterna i denna fråga. Ta och samla er kring en given, definitiv linje fotad på fakta, innan ni börjar angripa regeringen och kräva att den vidtar åtgärder på skogsindustrins område!
Herr talman! Vi är naturligtvis klart medvetna om att det i stor utsträckning är bristen på råvara som konstituerar priserna — det säger sig självt. Men det kan inte vara en tillfällighet, industriministern, att det just efter det att Södra Skogsägarna fick sina väldiga subventioner blev en klar puckel på priskurvan när det gäller massaved och sågtimmer. De flesta är överens om att det måste finnas ett samband där emellan. Det borde även industriministern kunna förstå. Ingen inom mitt parti har någonsin förordat att några industrier skall läggas ned i Småland. Vi har tvärtom arbetat för att man skall vänta så länge som möjligt med de nedläggningar som centern i så stor utsträckning är ansvarig för. Jag är slutligen, herr talman, medveten om att vi inte skall bedriva ackordsförhandlingar här i kammaren. Det begär jag verkligen inte av industriministern. Men vad jag begär är ett positivt uttalande om och en positiv inställning till att dessa ackordsförhandlingar skall gå i lås, så att en konkurs vid Munksjö AB kan undvikas. En sådan skulle bli förödande för många bygder i Småland. En sak till. Nog har vi ställt krav på bankerna. Men vi gör det inte här i kammaren — det är inte rätt forum för att kräva något av de privata bankerna. Möjligen kan vi här ställa krav på Investeringsbanken, eftersom det är en statlig bank. Vi hoppas att industriministern vidarebefordrar våra krav till Investeringsbanken.
Herr talman! Jag kan hålla med industriministern om att debatten blir ensidig, alldeles speciellt som industriministern inte ens bekvämar sig med att lyssna till vad man har att säga. Jag skall gärna repetera vad jag sade i mitt huvudanförande om aktieägarna och de privata bankerna. Så här sade jag: ”Jag menar att aktieägarna i Munksjö måste ta sitt ansvar. Jag har inget emot att man skriver ned aktiernas värde till noll, om det nu går. Jag menar också att såväl Investeringsbanken som de privata affärsbankerna måste medverka till att nuvarande kris snabbt kan gå mot ett lyckligt slut, bl.a. genom en ackordsuppgörelse.” Därefter fortsätter jag att diskutera kring det höga spel som svenska och utländska kapitalintressen för över de anställdas huvuden. Det hade varit bra om industriministern åtminstone hade lyssnat tillvad jag sade. Då hade debatten sluppit att bli så ensidig. Det är alltså fel av industriministern att påstå att vi inte kräver något av de privata bankerna och aktieägarna. Industriministern hävdar att det är bristen på råvara som bestämmer priserna, och det är riktigt. Den stora underavverkningen av råvaror är en av orsakerna till att Munksjö AB i dag befinner sig i en så allvarlig kris. Hade den socialdemokratiska politiken följts, så hade avverkningen varit högre. I vår skogspolitiska motion har vi inriktat oss på tre huvudmål. För det första måste industrins råvarubehov säkerställas såväl i det korta som det långa perspektivet. Det har inte skett. För det andra måste möjligheterna att stärka industrins konkurrenskraft tas till vara fullt ut. Med den nuvarande politiken försämrar man i stället industrins konkurrenskraft. För det tredje måste utvecklingen ske i sådana former och i sådan takt att sysselsättningen kan hävdas och de berörda orternas överlevnad inte sättas i fara. Tyvärr är det precis vad som håller på att hända i Vaggeryd, Jönköping, Timsfors och på en rad andra ställen.

Herr talman! Jag tycker detta är ganska märklig debatt. Den visar med all tydlighet hur politiker av olika partifärg spelar med människors problem och exploaterar dem för sina politiska syften utan att egentligen ha några allvarliga avsikter att försöka lösa dem. Vad menar jag då med denna förebråelse? Jo, alla har ju vetat, ända sedan tidigt i våras, hur det låg till med Munksjö. Ändå har inte, varken från regeringens sida eller från den socialdemokratiska oppositionen, något initiativ tagits för att försöka hjälpa upp situationen. Nu — när möjligheterna är istort sett mer eller mindre försuttna, när krisen har gått väldigt långt och när man i dag för en debatt där man bara kan diskutera men inte besluta eller komma med några krav, motioner eller annat — då kommer saken upp i riksdagen. Det fanns ju tillfälle till det tidigare i våras, när regeringen lade fram en proposition om viktigare delar av skogspolitiken. Då fanns det tillfälle för regeringen att ta upp den här problematiken. Då fanns det också tillfälle för den socialdemokratiska oppositionen att väcka motioner i ärendet. Men det gjorde man inte. Vänsterpartiet kommunisterna lade i det sammanhanget fram en motion om att riksdagen skulle uppdra åt staten att söka förvärva virkesfabriken i Vaggeryd för att åtminstone undvika krisen där. Jag tog personligen kontakt med representanter för den socialdemokratiska gruppen och bad dem att i utskottet se till att de båda arbetarpartierna, eventuellt med hjälp av borgerliga avhoppare på Smålandsbänken, skulle kunna åstadkomma ett beslut i den riktningen. Men vad skedde? Ja, regeringen hade naturligtvis inga åtgärder att föreslå — den är ju inte intresserad av att gripa in för att lösa problemen på det sättet — och den socialdemokratiska gruppen i utskottet tog över huvud taget inte upp saken. Ledamöterna i den socialdemokratiska gruppen förenade sig i stället med den borgerliga utskottsmajoriteten och beslöt, i broderligt samarbete med denna, att avvisa kommunisternas motion med krav på att staten skulle förvärva virkesfabriken i Vaggeryd — som är en ekonomiskt bra affär och som, när det gäller förädlingslinjen inom skogsindustrin, representerar en framtidsinriktning. Detta visar att när det verkligen kommer till handling är det ingen som egentligen vill göra någonting. Det är ingen som tar itu med någonting i tid, utan krisen får bara utvecklas. Det enda man tycks vara intresserad av är att ställa till med så mycket oväsen och så mycket debatt som möjligt, i ett läge när tiden håller på att rinna ut och när själva den formella situationen i riksdagen gör att man icke kan framställa några motionsförslag, icke komma till några beslut, icke i realiteten kan tvinga regeringen till någonting eller ge den något bestämt uppdrag från riksdagen. Har det verkligen blivit så här i landet att man nu bara utnyttjar krisen, människornas rädsla för arbetslöshet, människornas svårigheter och näringslivets problem, för att skaffa sig valpolitiska fördelar? Är de arbetslösa och de som nu är oroade inom Munksjökoncernen där nere i Småland för oss politiker bara valboskap? Är det på det sättet — som det nu i dag tycks vara — då förvånar det inte mig att människorna börjar visa misstro och förakt för yrkespolitiker. Även mig fyller det skådespelet med en viss avsmak, det måste jag tillstå.
Herr talman! Det kanske då kan vara anledning att helt kort informera Jörn Svensson om att när vi behandlade den propositionen hade socialdemokraterna ett särskilt yttrande där det står exakt så här: ”Regeringen kan därför nu inte springa ifrån sitt ansvar för den fortsatta strukturomvandlingen inom Munksjökoncernen. Det är viktigt att det fortsatta strukturarbetet sker under medverkan av de anställda. Vi utgår ifrån att regeringen noga följer det pågående strukturarbetet.” Det var alltså den linje som vi socialdemokrater hade och som vi också följde i debatten här i kammaren.
Herr talman! Jag vill först instämma med Lars Hedfors och också konstatera att socialdemokraterna har ställt krav på handlingsprogram för hela skogsindustrin liksom på att ett strukturbolag skall upprättas. Det intressanta med kommunisternas motion från i våras var ju att de ville att domänverket skulle ta över virkesfabriken. Domänverket är i dag intresserat av virkesfabriken, men det kanske skulle kunna intressera Jörn Svensson att få veta att det intresset dikteras av att domänverket enbart vill köpa maskinerna, för att den vägen stycka fabriken. Jag är inte säker på att det skulle bidragit till att lösa problemen att domänverket skulle ha övertagit virkesfabriken i Vaggeryd. Sedan är jag litet överraskad — för att inte använda samma ordval som Jörn Svensson, som säger att han är beklämd — över att Jörn Svensson går upp i debatten moraliskt indignerad som en ljusets riddare och spyr sin galla över de socialdemokrater som agerar för att rädda jobben. Om Jörn Svensson över huvud taget har någon kontakt med de fackliga organisationer som är berörda i Jönköping och Vaggeryd, borde han veta att vårt handlande är ett resultat av överläggningar mellan Pappers avdelningar och mellan företrädare för Trä. Vi skulle inte drömma om att agera på något annat sätt än det som ligger i linje med de anställdas intresse. Det är en självklarhet för en socialdemokratisk politiker.